Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på denna debatt. Den lag som vi nu diskuterar innebär enligt min mening en klart genomgripande förändring. Det finns de — inte här i kammaren, men i den allmänna diskussionen — som menar att det mest handlar om skrivningar och att verkligheten inte kommer att förändras särskilt mycket. Jag menar att detta är fel. Verkligheten kommer att förändras, när riksdagen antar den lag som regeringen har föreslagit och utskottet har bearbetat. Den nya lagen utgår verkligen från en annan syn än den som finns bakom den hittillsvarande djurskyddslagen, som har sitt ursprung i 40-talet, vilket har sagts här många gånger. Mycket har hänt sedan dess, både när det gäller tekniken i jordbruket och när det gäller människors värderingar om djuren. Tekniken har under de senaste decennierna i alltför stor utsträckning fått styra utformningen av ladugårdar, djurstallar etc. Vem som bär ansvaret för detta kan diskuteras. Jag menar att ansvaret får delas av de politiska partierna — av mitt eget såväl som av centern och andra förutvarande regeringspartier — och i allra högsta grad av näringen själv. Det handlar också om den utveckling som har skett internationellt under 60 och 70-talet. I dag måste vi konstatera att denna utveckling inte skall få fortsätta, vilket kanske är allra viktigast. Det råder också en bred enighet i riksdagen om detta. Tekniken — och inte djurens biologiska behov — har alltså varit alltför styrande när man har byggt djurstallar och ladugårdar. Något av det allra viktigaste i den nya djurskyddslagen är ju att det motsatta skall råda i framtiden. Djurens biologiska behov, det som vi kallar deras naturliga beteende osv., skall stå i centrum, och inte tekniken. När jag säger att det verkligen handlar om genomgripande förändringar, skall vi komma ihåg att detta gäller omedelbart för alla som vill investera i nyproduktion. För den som vill nyinvestera innebär alltså den föreslagna lagstiftningen omedelbart att han eller hon skall låta kor gå på bete. Är det fråga om andra nötkreatur, skall dessa ha möjlighet till utevistelse. Detta går självfallet inte att kräva när det gäller små kalvar — de tillhör ju de självklara undantagen. Alla torde också inse att det även har sina problem att ha många ungtjurar ute på bete samtidigt. Bortsett från denna typ av undantag av klart praktiska skäl gäller emellertid att de som bygger nya ladugårdar skall ha nötkreatur och mjölkkor ute på bete, att det skall vara stora totalytor för svinen när man bygger nya stallar etc. I enlighet med alla de exempel som är givna i propositionen, som utskottet nu har ställt sig bakom, gäller för övrigt även att inga nya hönshus med burar skall få byggas osv. För en bonde blir det fr.o.m. den tidpunkt då riksdagen antar denna lag och beslutar om dess ikraftträdande alltså fråga om en väsentlig skillnad. Det är klart att förhållandena vid de befintliga anläggningarna inom animalieproduktionen är mycket olika. Därför måste man naturligtvis ha tidsgränser inom vilka en övergång är praktiskt möjlig. Hur skall man kunna ändra sin växtföljd så, att man får fram beten om det i dag inte finns några beten alls? Då måste man ju verkligen ändra växtföljden, så att det blir bete i framtiden. Man måste vidare kunna se till att betet finns i något så när nära anslutning till korna etc. Men de övergångstider som det här kan komma att handla om får ju inte vara för långa. Den djurskyddsförordning som regeringen utfärdar mot bakgrund av riksdagens beslut och de tillämpningsföreskrifter som lantbruksstyrelsen ger ut kommer här att vara bestämmande. Jag menar att det i praktiken i många fall kan komma att handla om övergångsperioder i storleksordningen från månader till upp till kanske tre år eller liknande. Sedan medger man då för vissa fall — det kan naturligtvis finnas specialfall där alla ser att det är praktiskt orimligt att tillämpa bestämmelserna — en längre övergångstid. Den långa avvecklingstiden på tio år har satts för burhönssystemet. Det är viktigt att man bestämmer att burhönssystemet skall vara borta om tio år. Det har sagts här att vi inte vet så mycket, att det inte finns så många system. Men det sker faktiskt en utveckling. Framstående svenska forskare menar att det redan i dag i Schweiz finns system som klarar de här kraven. Jag har ändå inte sagt att vi skall sätta tilltro enbart till detta, utan vi vill ge en ordentlig övergångstid. Det är emellertid viktigt att tioårsgränsen fungerar som ett stoppdatum, en signal, och inte är någonting som man luddar till, vilket jag tycker att man har gjort här i debatten från moderaternas sida. Om vi fastställer ett bestämt slutdatum när burhönssystemet skall vara borta i Sverige, och med den prioritering av forskningen på det här området som regeringen också talar om, är det en självklarhet att den kreativa svenska näringen skall kunna lösa de här problemen. Detta är inte det största industriella problem som har lösts i samband med all den omställning som svensk industri har fått göra på betydligt kortare tid för att komma fram till nya produktionssystem. Från den utgångspunkten är det viktigt att ha ett stoppdatum och inte någonting relativt som man kan ludda till. Femårskontrollen är ju till för att man skall kunna se om det går för sakta och i så fall kunna påskynda processen i fortsättningen. Man skall inte efter fem år kunna säga sig att man får slå in på en ny väg, att man inte längre vill avskaffa burhönssystemet. Det är glädjande att det är stor uppslutning i riksdagen kring kraven på att behandla försöksdjuren bättre. I vissa fall har riksdagen gått längre än regeringen. Jag tror att det i de två fall som det gäller är fråga om förbättringar i förhållande till vad jag har föreslagit. Inriktningen är densamma i regeringens förslag som i utskottets förslag. Jag ville kanske företa ytterligare någon utredning, medan riksdagen vill gå snabbare fram, vilket kanske är en förbättring. Jag tycker att det är utmärkt att vi har fått en så stor uppslutning kring kraven på att förbättra förhållandena för försöksdjuren som vi här har fått. Det är också glädjande att vi har fått stor uppslutning kring kraven på att arbeta för att ta fram alternativ, så att vi verkligen kan minska djurförsöken och finna praktiska forskningsalternativ för andra testmetoder än djurförsök. Jag hoppas att man med de nya nämnderna med den nya sammansättningen, som innebär ett förstärkt lekmannainflytande, med djurskyddsorganisationernas engagemang och forskarnas sakkunskap skall kunna få en stämning av kreativitet i stället för en defensiv hållning, där man anser att nya metoder är omöjliga. Jag hoppas att den nya organisationen skall medge en kreativ utveckling, där vi tillsammans med de olika intressen som nu bryts skall kunna minska antalet djurförsök och förbättra förhållandena för försöksdjuren. Jag hoppas att vi på det sättet får ett bättre genomslag för djurskyddet också när det gäller försöksdjuren, de djur som nu lever under helt andra förhållanden än andra djur. Jag vill ta upp en punkt som kanske framför allt folkpartiet berörde här. Att detta är en ramlag har flera sagt. Det är en självklarhet, menar jag, att den här typen av lag måste vara en ramlag. Det vore orimligt om riksdagen skulle besluta hur det i varje detalj skall se ut i varje djurstall, varje ladugård. Vi är väl alla överens om att det finns skiftande förutsättningar. Det går inte att i lag reglera detta. Man måste ha förordningar och tillämpningsföreskrifter, som dock måste grunda sig på denna ramlag. I förhållande till andra ramlagar tror jag att den här ramlagen tillsammans med den proposition vi har lagt fram innehåller betydligt mer av praktiska påpekanden och konkreta förslag, t.ex. om hur det skall se ut i en ladugård, än vad ramlagar brukar göra. Det finns ett bestämt skäl till detta. Det är samma skäl som betingar den oro som finns hos några av er här i kammaren. Det skall inte vara möjligt att i en tillämpningsföreskrift kunna ludda till eller på något sätt minska kraven i förhållande till vad man har föreställt sig när man här i riksdagen fattat beslut om lagen. Därför finns det betydligt mer av praktiska förslag och påpekanden i den här ramlagen än det brukar finnas. Jag utgår ifrån att det verkligen skall bli så att den förordning som regeringen utfärdar och de tillämpningsföreskrifter som lantbruksstyrelsen sedan utfärdar skall stämma överens med riksdagens intentioner. Jag tror, till skillnad från folkpartiet, att den metod som vi har arbetat med när vi har kompletterat det förslag som lantbruksstyrelsen tidigare lagt fram, ett förslag som remissbehandlats, har inneburit att arbetet gått snabbare. Vi har arbetat med upprepade utfrågningar. När man här påstår att det inte varit möjligt att föra fram olika uppfattningar vill jag säga att de organisationer, intressegrupper och motsatta intressen som funnits verkligen har inbjudits till att inte bara muntligen höra av sig vid flera olika utfrågningar utan också skriftligen yttra sig när det gällt olika förslag om hur den här propsitionen skulle utformas. Denna dokumentation finns självfallet tillgänglig. Jag är inte alls övertygad om att detta är en sämre arbetsmetod. Den är absolut inte slarvig. Jag är inte övertygad om att det är en sämre metod än det ibland ganska slentrianmässiga remissförfarandet. Det kan diskuteras, men med denna metod har också motstående intressen involverats och faktiskt kunnat delta i processen med att utarbeta propositionen. Det är kanske snarast på det sättet att vi har fått mer av konkreta synpunkter, som har kunnat spelas in på band, än vid en vanlig remissbehandling. I varje fall kan det diskuteras vilken metod som är bäst. När man nu säger att vi borde ha arbetat med detta i den vanliga lunken vill jag påminna om att just riksdagen har haft starka krav på att regeringen skulle påskynda processen och snabbt återkomma till riksdagen med förslag. Endast några få ord om svanskupering, eftersom jag just har börjat överskrida den taletid som jag hade angivit och varken jag eller någon annan vill förlänga kammarens arbete för mycket. Som redan har sagts här har utvecklingen gått förbi propositionen. Eftersom det inte har funnits karantänskrav mellan Norge, Finland och Sverige utgick vi ifrån att vi först måste lösa den här frågan i en överenskommelse med dessa länder för att ett förbud mot svanskupering skulle kunna fungera. Nu har Norge beslutat att sätta sitt förbud i kraft den 1 juli i år. I Finland har ju tragiskt nog rabies uppträtt, och därför har vi krav på karantän gentemot Finland. Detta gör självfallet att det svenska förbudet mot svanskupering omedelbart träder i kraft när lagen träder i kraft. Utskottet har velat ha vissa övergångsbestämmelser. Det gäller rent praktiska frågor av typen att någon kennel kan ha åtagande att leverera några unga hundar som det redan finns avtal om. Man måste då kunna se om sådana övergångsmöjligheter kan få ta någon tid, men då handlar det ju — som det har sagts här — om månader eller något halvår; det är den storleksordningen. Ett slutligt totalt förbud mot all kupering som inte är veterinärmedicinskt befogad skall vara i kraft i Sverige fr.o.m. att själva lagen om förbud mot kupering går i kraft, dvs. den 1 juli. Jag vill sluta med att säga att jag tycker att det är mycket bra med den stora uppslutningen kring förslagen. I den mån som riksdagen har förbättrat våra förslag är det också bra. Att uppslutningen kring den här lagen är stor i riksdagen visar den diskussion som vi för. Vi talar om ett antal specialfrågor, men det finns ändå i huvudsak stor överensstämmelse. Den utomordentligt starka allmänna opinion som jag vet möter er i riksdagen och som också möter mig i mitt regeringsarbete och dem som arbetar på jordbruksdepartementet visar att det finns ett starkt engagemang hos allt fler människor. Den allmänna opinionen i Sverige i dag är väsentligt mer inställd på att djurens rätt skall skjutas i förgrunden i förhållande till vad som tidigare gällt och att vi skall stifta en lag som skall göra det bra för djuren.

Herr talman! Ja, visst är det så, herr jordbruksminister, att det finns stora överensstämmelser, och vi är mycket glada för att vi på så många punkter har lyckats bli eniga och komma fram till bra lösningar. Det finns emellertid, som jordbruksministern påpekade, vissa detaljer där våra uppfattningar skiljer sig. Det är också fråga om allvarliga detaljer. Jordbruksministern säger att vi moderater ”luddar till” begreppen, när jag apropå tioårsgränsen för burhönssystemet påtalade att det var ett definitivt förbud mot allt vad burar heter, att man inte ens kan tänka sig nya, utvecklade burar. Jag luddar inte till det, herr jordbruksminister, utan jag försöker bara spegla verkligheten så som den uppfattas ute på fältet av dem som är starkt berörda av detta. Visst kommer näringen att kunna lösa problem, men jag vill gärna ge några exempel på problem som blir svåra att lösa, om man nu ensidigt väljer ett helt nytt system för golv. Då kommer vi nämligen att få hälsoproblem. Mot bakgrund av att Sverige i dag har ett förbud mot antibiotikainblandning i foder vill jag fråga: Hur kommer jordbruksministern att ställa sig, kommer jordbruksministern att acceptera att man i den svenska produktionen åter gör sig beroende av en ökad användning av antibiotika, som blir följden vid en drastisk förändring av produktionsförhållandena? Erfarenhe ten från de försök i Schweiz som jordbruksministern nyss talade om är nämligen att man blir beroende av antibiotika i fodret, man får problem med hälsan, och man får väsentligt högre priser. Därmed är jag framme vid den andra frågan: Är jordbruksministern beredd att vid en ensidig svensk förändring av produktionsförutsättningarna medverka till en höjning av gränsskyddet för den svenska produktionen, som då kommer att ske i ett dyrare system?
Herr talman! Jordbruksministern försvarar att det skulle vara en ramlag och säger att de konkreta förslagen också finns med i lagen. Det är riktigt att de byggs in i specialmotiveringarna, men de är ju endast till vägledning vid rättstillämpningen. Just det faktum att 17 av 35 paragrafer i lagen är av ramlagsnatur gör att det sprids en osäkerhet om vad rättstillämpningen så småningom kommer att leda till när fall efter fall prövas. När det gäller beredningsfrågan har vi naturligtvis inte sagt att ingen har fått framföra sin uppfattning, men när nu jordbruksministern säger att flera organisationer också skriftligen har fått lägga fram sina synpunkter, frågar man sig ju varför det inte har varit ett remissförfarande, som brukligt är. Det är naturligtvis inte lyckligt att det skulle vara en vanlig lunk, som jordbruksministern uttrycker det — och det har vi aldrig påstått. Ett allsidigt beredningsarbete behöver inte läggas i de långbänkar som många andra av regeringens frågor hamnar i — det är faktiskt inte nödvändigt. När jordbruksministern verkar känna sig fram i diskussionen om huruvida det är en bra metod att avskriva vissa delar av beredningsarbetet och kanske remissförfarandet, frågar man sig: Är detta en ny metod, som skall införas mera regelmässigt? Vi skall inte glömma det faktum att det finns risker med att det på det sätt som här verkar ha skett hafsas över ibland och att vissa parter kanske inte kommer till orda på sedvanligt sätt.
Herr talman! Jordbruksministern är mycket nöjd över att det är relativt sett stor enighet bakom lagen. Jag tror också att det är bra att det är så. Men sedan gäller det naturligtvis också att vi gemensamt ser till att både djuren och de människor som skall sköta dem kan må bra i framtiden. Det är ju alldeles klart att de ökade krav som ställs på djurproduktionen får konsekvenser för de människor som skall handha detta. Jag utgår från att jordbruksministern kommer att medverka till att också de kommer att må bra, och då blir nog alltsammans väldigt bra. Jordbruksministern förde ett resonemang om remissförfarandet. Det är mycket möjligt att det system med hearings som nu har använts är ett bra system. Det har dock en uppenbar brist, och det är att de synpunkter och det kunnande som kommer fram vid dessa hearings stannar hos regeringen. Vid ett remissförfarande följer däremot remissvaren och synpunkterna, eller i varje fall en sammanfattning av dem, med så att man har möjlighet att den vägen skaffa sig kunskap. Jag tror att det är bra att den möjligheten finns och att det är en brist att den saknas i det här sammanhanget. Sedan använder jordbruksministern ett uttryck som jag hängde upp mig litet på. När det gäller burhönssystemet sade jordbruksministern att ”större industriella problem har lösts”. Det här är inget industriellt problem utan någonting helt annat — här handlar det om levande varelser. Och det som kritiken mot detta system går ut på är just att det är ett industriellt system, som vi skall komma bort ifrån. Här får med säkerhet helt andra hänsyn tas än vid industriella förändringar.

Herr talman! Dels vill jag säga till Ingvar Eriksson att det självfallet inte är fråga om någon ökad användning av antibiotika, dels vill jag i anslutning till vad Lennart Brunander just sade säga att det naturligtvis inte är fråga om att införa ett industrisystem. Vad jag har sagt är att större problem har lösts inom industrin. Under kanske framför allt 70-talet men också 80-talet har den svenska industrin pålagts mycket hårda miljökrav, som har inneburit att man väsentligen har måst förändra produktionsprocesserna och därvid också på ett helt annat sätt ta hänsyn till de människor som arbetat i industrin. På det sättet kan det finnas en koppling här, i det att det i båda fallen så att säga gäller ett biologiskt hänsynstagande, i industrin till arbetsmiljö och arbetarskydd och i detta fall till djuren. Det gäller inte att bygga upp ett mer industriellt system för produktion av djur — på den punkten är jag helt överens med Lennart Brunander. Vad jag menade var att större problem har lösts. Från början gjorde t.ex. den svenska industrin motstånd mot att få på sig hårda miljökrav och tvingas ändra sina produktionsprocesser. Man sade att det skulle bli dyrare, att man skulle konkurreras ut av omvärlden osv. Det visade sig senare tvärtom att de nya processerna var bättre och någonting som andra länder har kunnat ta till sig. Jag är övertygad om att med den kreativitet som finns i näringen kommer det att gå att med uppsatta mål — varav ett är just det som Ingvar Eriksson var inne på, nämligen icke generell antibiotikaförskrivning — lösa problemen. Det finns som sagt framstående svenska forskare som menar att det redan i dag på sina håll i Schweiz har gått att lösa problemen. Ingvar Eriksson tog nu upp frågan om kostnaderna, liksom Lennart Brunander gjorde i ett tidigare inlägg. Jag har redan delvis varit inne på detta. Det är inte alls säkert att miljöförbättringar betyder ökade kostnader på lång sikt. Tvärtom kan de innebära att det blir billigare. Djuren blir friskare, vi får djur med bättre hälsa, och det bör rimligen inte innebära ökade kostnader. På kort sikt kan det däremot bli ökade kostnader. I sitt huvudanförande var Lennart Brunander inne på frågan om prisförhandlingarna. I propositionen — och även i andra sammanhang — är det sagt att i den mån det blir ökade kostnader får detta tas upp till diskussion i prisförhandlingarna. Detta gäller som sagt i det kortare perspektivet. Jag är övertygad om att lika väl som när det gäller industrins miljökrav, som har lett till en mera konkurrenskraftig svensk industri, kommer vi också att kunna få produktionsmetoder, produktionssystem och livsbetingelser för djuren som kommer att göra att djuren på lång sikt mår bättre och blir friskare, och därmed inte kommer att dra de ökade kostnader som några av er befarat. Slutligen: Jag är helt överens med Lennart Brunander om att en mycket viktig del av det vi talar om nu är de människor som skall arbeta med djuren. Jag är säker på att de allra flesta bönder alltid har varit måna om sina djur. Det är så att säga inte böndernas fel att det i många fall har blivit sämre för djuren med de storskaliga uppfödningsformerna. Det är den teknik som har varit tillgänglig och som bonden har fått ta till sig som har lett till problem för den bonde som märkt att hans djur inte mått bra. Där får ansvaret delas mellan de stora industrierna i kooperationen och dem som deltagit i politiska beslut som fattades i stor enighet mellan de olika partierna under tidigare decennier. Det är denna utveckling som vi i dag är överens om i riksdagen att vi inte önskar, och det är bra att vi här kan vara i samklang och ganska stor överensstämmelse med den allmänna opinionen.
Herr talman! Jag konstaterar att man från socialdemokraternas och regeringens sida inte vill medverka till nya och bättre bursystem. Men det är ju faktiskt i det avseendet som forskarna hittills har arbetat som intensivast. Jordbruksministern säger att man inte kan tänka sig att använda mer antibiotika. Men jag är litet orolig för utvecklingen. Hittills vunna erfarenheter visar ju att hälsoproblemen ökar, om man helt går över till ett golvsystem. Då finns nämligen risken att man blir beroende av mer antibiotika. Jag hoppas, som sagt, att vi slipper en sådan utveckling. Till sist vill jag framhålla att det är vår ambition att förändringar i detta sammanhang — oavsett om dessa är nödvändiga eller önskvärda — måste leda till förbättringar för djuren, hälsan och arbetsmiljön. Vi menar därför att kommande förändringar inte får äventyra den svenska produktionen. Jag hoppas verkligen att vi får ha kvar en svensk produktion, alltså att konsumenten i Sverige även i framtiden har tillgång till svenska ägg. Men jag är alltså faktiskt litet oroad.

Herr talman! Det är inte ofta som tillkomsten av en ny lag följs med så stort intresse och engagemang från en bredare allmänhet som just förslaget till ny djurskyddslag. Det kanske populäraste förslaget är kravet på att djur skall ha möjlighet att bete sig naturligt. Här skiljer sig lagförslaget från lantbruksstyrelsens ursprungliga förslag. Det förslaget lades fram 1982, och nu skriver vi 1988. Jag är därför rädd att jag måste upprepa min kritik dels när det gäller remissförfarandet, dels när det gäller ramlagskaraktären. I fråga om remissförfarandet vill jag bara peka på en väldigt stor grupp som icke har fått komma till tals — nämligen våra miljöoch hälsoskyddsinspektörer, som skall stå för tillsynen. Just därför att djurens väl och ve ligger väldigt många människor så varmt om hjärtat hade det varit värdefullt om lagen mera konkret hade lagt fast vad som är tillåtet och vad som faktiskt är förbjudet att företa sig med djur. Först skall man gå igenom en mängd följdförfattningar. I likhet med lagrådet har inte heller riksdagen någon som helst möjlighet att förutse konsekvenserna av lagen. Målsättningar och gränsdragningar är försedda med så många förbehåll att de lätt kan åsidosättas genom undantagsföreskrifterna. Jag skall bara nämna några få saker. Jag är själv mycket orolig för vad som kommer att hända och för vad som kommer att återfinnas i den lucka som finns i och med undantagsmöjligheten i10 8. I den paragrafen talas det nämligen om operativa ingrepp på djur. Jag avser då närmast den primitiva traditionen att klippa av svansen på hundvalpar. Visserligen säger sig utskottet ha kommit fram till slutsatsen att svanskupering inte bör tillåtas annat än när strikt veterinärmedicinska skäl föreligger. Det låter ju väldigt bra. Men när man läser vidare vad utskottet skriver, finner man att det nog finns osäkerheter i alla fall. År 1947 var Sverige det första landet som i lag förbjöd kupering av hundars öron. Varför i all världen kan man då inte göra detsamma när det gäller svansarna, om man nu verkligen vill det? Jag vill således fråga jordbruksministern: Vilka svårigheter åsamkas hunduppfödare i och med införandet av ett kuperingsförbud som skulle motivera en övergångstid? Jag menar då sådant som är svårare än just hundarnas förlust av svansen. Sedan en mycket konkret fråga: Hur lång blir en sådan övergångstid? Norge har äntligen ett förbud mot svanskupering, men där har man också beslutat sig för att skriva under den Europakonvention till skydd för sällskapsdjur som nu är klar för undertecknande. En och annan har sagt till mig att mina farhågor när det gäller hundsvansarna är överdrivna. Men kanske är det så, att 2 §, som säger att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, väl borgar för att ingen längre får plåga hundvalpar. Beträffande 2 § finns det ju ingen brasklapp om undantag. Eller är det rent av så, att 4 §, som enligt specialmotiveringen till lagförslaget sägs omfatta alla djur som berörs av lagen och som säger att djur skall ges möjlighet att bete sig naturligt, är en garanti mot svanskupering? Herr talman! Det naturligaste sättet för en hund att göra sig förstådd bland sina artfränder och även bland människor är nämligen att använda just svansen på en mängd intelligenta sätt. Att kupera hundar är således detsamma som att ta ifrån dem deras bästa språk, och det är faktiskt värre för hundarna än den rent fysiska smärtan. Jag hoppas att riksdagen nu har kurage att sätta stopp för denna verksamhet. Till sist hade jag velat ställa en fråga endera till utskottets ordförande eller också till dess vice ordförande. Men båda har tydligen prioriterat andra verksamheter. Jag riktar därför i stället min fråga till utskottets ledamöter. Frågan föranleds av en motion om pälsdjursuppfödning. Argumenten för näringens värde för sysselsättningen i glesbygd delas av jordbruksutskottet. I den aktuella motionen sägs bl.a. att ”minken är en bra avfallsförädlare”. Som väl är hör man sällan talas om en så cynisk inställning till djur som människor tagit i sin tjänst. Min fråga är alltså: Delar utskottet också denna uppfattning? Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna Jo506, Jo509, Jo510, Jo42, yrkande 6, och Jo534.
Herr talman! En direkt fråga ställdes till mig. Jag vill emellertid inte förlänga debatten särskilt mycket mera. Därför vill jag till Margareta Fogelberg bara säga att frågan om en övergångstid inte finns med i regeringens förslag. Men eftersom utskottet har föreslagit en övergångstid, har vi studerat den frågan. Lantbruksstyrelsen kommer att få fastställa en övergångstid. Jag har redan sagt att det inte kan handla om någonting annat än månader, kanske om ett halvår. Margareta Fogelberg behöver således inte vara orolig. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens och utskottets förslag, innebär det att svanskuperingen på hundar kommer att försvinna. Det handlar alltså om månader, inte om år, efter det att beslut har fattats — lagen träder i kraft den 1 juli.
Herr talman! Jag skall försöka svara på Margareta Fogelbergs fråga om minken som avfallsförädlare. Jag vill då framhålla att vi inte ställer oss bakom allt som står i den aktuella motionen. I och för sig är detta med minken inte särskilt märkligt. Hushållsgrisen har ju i alla tider varit en avfallsförädlare. I dag försöker man på alla sätt att försköna detta med att ha en hushållsgris. Men även minken äter ju avfallsprodukter. Således ligger det inte någonting negativt i detta.
Herr talman! Jag ville bara peka på det här uttrycket. Eftersom jag är riksdagsledamot och alltså har att trycka på voteringsknappen för att visa om jag röstar för bifall eller avslag, ville jag alltså markera att jag inte accepterar att man kallar djur — i det här fallet minken — för avfallsförädlare.

Herr talman! Jag har i en motion tagit upp frågan om metoderna för bekämpning av epizooti, muloch klövsjuka. Det är kanske något märkligt att denna fråga inte eljest har aktualiserats i samband med djurskyddsdiskussionen. Om muloch klövsjuka konstateras i en kreatursbesättning, är huvudregeln att besättningen slaktas. Det finns flera invändningar mot en sådan gammal och primitiv metod. Först och främst finns det etiska invändningar. Förutom vid slakt, där djuren tjänar människorna till föda, avlivar vi våra husdjur bara i sådana fall där det gäller att bespara dem ett meningslöst lidande — dvs. vid ålderdom, i händelse av obotliga sjukdomar o. d. Muloch klövsjuka är emellertid inte någon dödlig sjukdom. Ett angripet djur tillfrisknar efter någon tid och återvinner sin hälsa och produktionsförmåga. Det är ytterligt primitivt att avliva ett djur som man vet blir friskt efter genomgånget sjukdomsförlopp. Särskilt stötande ter sig detta mot bakgrund av det faktum att det finns metoder att förebygga och att skydda mot sjukdomen. Till de etiska invändningarna sällar sig naturligtvis också ekonomiska. Det tar lång tid att bygga upp en bra kreatursbesättning. Det är slöseri att i sjukdomsfallet helt sonika radera ut den. Dessutom är avlivningen i längden en ohållbar metod i sjukdomsbekämpningen, därest muloch klövsjuka nu skulle komma in i landet och få spridning. Skulle en omfattande epidemi uppstå kan metoden inte längre upprätthållas. Man kan ju inte på grund av en icke dödlig sjukdom slakta ner stora delar av landets kreatursbestånd. I ett sådant fall av större spridning måste man hur som helst förlita sig på andra metoder, som vaccination, karantäner och andra skyddsbestämmelser, för att ”vänta ut” sjukdomen. Vi skall inte heller glömma att nedslaktningen av en sjuk eller misstänkt smittad besättning alls inte är så oproblematisk organisatoriskt sett. Nedslaktningen motiveras bl.a. med epizootins utomordentligt höga smittsamhet. Och visst skulle bekämpning med andra metoder ställa betydande organisatoriska krav — det skall inte förnekas. Sådana erfarenheter har gjorts i andra länder. Men också vid nedslaktning uppstår liknande problem. Man blir ju inte kvitt smitta och smittofara bara därför att djuren avlivas — det är inte avlivningen som är poängen. Stränga regler måste följas vid transport och destruktion av djurkropparna. I väntan på att smittofrihet kan konstateras måste restriktioner, desinfektioner, särskilda iakttagelser beträffande klädsel, skodon och klädbyten tillämpas, fordon som rör sig till och från ett smittområde måste bli föremål för särskilda åtgärder, osv. Nedslaktningsmetoden befriar oss alltså ingalunda från problem, och den är, som nämnts, också ohållbar i längden vid en stor spridning av sjukdomen. Jag har därför tyckt att det kan vara dags att börja tänka i nya, modernare banor också i detta land. I Tyska Demokratiska republiken har man sedan snart 40 år övergivit nedslaktningsmetoden, detta med uttryckliga både etiska och ekonomiska motiveringar. Det finns vaccin som skyddar mot tre olika former av epizooti samtidigt. Det är praktiskt och organisatoriskt möjligt att vänta ut sjukdomen, om den trots allt skulle utbryta och få fäste i landet. Forskningen har också långt ifrån sagt sitt sista ord vad gäller typer av vaccin för massbruk. Vad jag har begärt i motionen är egentligen ganska anspråkslöst, nämligen att metoderna för bekämpning av epizooti förutsättningslöst skall ses över med utgångspunkt i ett modernare synsätt. Det vill nu utskottet inte höra talas om. Utskottet har i detta speciella fall — om också inte annars — drabbats av en tyvärr alltmer spridd åkomma i riksdagen, nämligen att avfärda motioner utan egentlig sakbehandling, att bara hänvisa till vad som är. Utskottet påpekar att det är möjligt att spara t.ex. värdefulla avelsbesättningar som har smittats. Här talar egentligen utskottet mot sig självt. Nedslaktningen har ju brukat motiveras med att smittan då snabbt skulle isoleras — en i och för sig något diskutabel tes. Men om vissa besättningar sparas vid en epidemi, får man ändå ta på sig den organisatoriska uppgiften med nödvändiga skyddsåtgärder så länge smittorisken varar, eftersom man då måste vänta ut den, när man har vissa besättningar som man vill spara och de skall överleva. Herr talman! Djurskyddspropositionen och dagens debatt är ett tecken på ett betydelsefullt nytänkande när det gäller djurens hälsa och levnadsförhållanden. Det är därför en oundviklig konsekvens att de gamla, primitiva metoderna gentemot djur som drabbas av muloch klövsjuka förr eller senare också kommer att överges. Det hade varit bra om vi hade kommit ihåg också dem i beslutet i dag. Med detta vill jag yrka bifall till motionen Jo532.

Herr talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet handlar om djurens rättigheter, men på en viktig punkt behandlas också en fundamental mänsklig rättighet, nämligen religionsfriheten. På den punkten föreslår utskottet en fortsatt sanktionering av kränkning av två minoriteters religionsfrihet. Jag syftar på förbudet i Sverige för judiska och muslimska trosbekännare att få äta i Sverige, enligt deras traditioner slaktat kött. Rätten att följa sitt samvetes bud i religiösa frågor tillhör de mest fundamentala inslagen i en demokrati. Det är ovärdigt en demokrati att hindra människor från att leva efter de religiösa bud som de vill leva efter. Det är vad den svenska slaktlagstiftningen gör. Till skillnad från vad som gäller i nästan alla andra länder är det i Sverige förbjudet att slakta djur enligt de metoder som i judisk tradition kallas koscher och som också finns i muslimsk tradition. Koscherslakten har sin utgångspunkt i Moseböckerna och i den muntliga tradition som i judendomen kallas Talmud. Utgångspunkten är ett medicinskt-hygieniskt motiv. Man lägger framför allt två aspekter på slakten, för det första en djurskyddssynpunkt. Djuret skall åsamkas minsta möjliga lidande vid slakten. För det andra skall människor som äter av köttet inte riskera att bli sjuka av det. Därför får endast ett fullständigt friskt och oskadat djur slaktas. Om minsta fel upptäcks på djuret eller på själva slaktmetoden förklaras köttet som otjänlig föda. Judarna menar att bedövningen kan skada djuret, så att det inte kan anses helt friskt. Jag tycker att denna grundsyn står i kontrast till många rapporter om svenska slaktmetoder. Det talas i massmedia om kadaver i djurfoder, om att skott inte har tagit i samband med slakten och att djuren har blivit paralyserade, om att grisar kastas i skållhett vatten, trots att döden inte har inträtt, osv. Det finns också skäl att erinra om att vi som bekant tillåter jakt i Sverige. En icke obetydlig del av det kött som äts i Sverige kommer från jakt. Det handlar självfallet om oändligt mycket större kvantiteter än dem som skulle vara aktuella för s.k. ritualslakt i Sverige. Vid jakt förekommer ofta att skott missar, och skadeskjutna djur får ett långt och utdraget lidande. Ritualslakt utförs genom att halspulsådern skärs av med en mycket vass kniv, och döden inträder inom ett par sekunder. Ingen skulle komma på tanken att förbjuda jakt i Sverige, men en liten eller två små religiösa minoriteter skall förvägras rätten att leva efter sitt samvetes bud. Förra gången vi hade behandlat denna fråga i riksdagen, hösten 1986, fick vi ett brev från Islamiska konfederationen i Sverige, som skrev: ”Vi kan icke uppfatta Ert beslut på annat vis än att det måste strida mot regeringsreformens paragraf om religionsfrihet. Vi vill med detta brev protestera mot detta FÖRTRYCKARBESLUT som är ett steg tillbaka i den s.k. demokratin Sverige.” För mig är detta först och främst en religionsfrihetsfråga. Jag hade försvarat judarnas och muslimernas rätt att hålla fast vid sina tusenåriga traditioner, även om de ur djursynpunkt hade varit ett något sämre alternativ. Så central, jag säger gärna helig, är religionsfriheten för mig. Nu förenklas detta ställningstagande genom att en rad experter hävdar att ritualslakt inte alls är sämre ur djurens synpunkt än de i Sverige tillämpade metoderna. I min och Kerstin Ekmans motion anförs ett par källor till stöd för det påståendet. Den ståndpunkt som jordbruksutskottet intar och som hittills har varit den svenska ståndpunkten är helt ologisk. Vi accepterar uppenbarligen ritualslakt i andra länder, när vi, som påpekas i betänkandet, restituerar införselavgiften för ritualslaktat kött som importeras till Sverige. Som jag nyss påpekade, tillåter vi jakt men förbjuder koscherslakt, som sammantaget uppenbarligen är långt mindre plågsam för djuren. Jag tycker att det vilar ett slags präktig storsvensk anda över jordbruksutskottets ställningstagande. Visst kan man som svensk göra den reflektionen att det vore bättre om Indien slaktade sina kor och om sikherna tog av sig sina konstiga huvudbonader, så att de såg ut som vilken spårvagnsförare som helst i Göteborg. Visst skulle de rysk-ortodoxa prästerna kunna raka sitt skägg, visst skulle de buddistiska munkarna kunna låta sitt hår växa ut osv., så att alla blev ungefär som svenskar. Men det finns nog de i världen som tycker att vi svenskar ibland också är ganska avvikande och konstiga. Jag tror att det är av stor vikt att vi gör klart för oss själva att detta är en viktig principfråga, där ett antal människor — ett tämligen litet antal, det erkänner jag gärna, men det gör inte den principiella frågan mindre betydelsefull — känner sin rätt kränkt. Jag anser det vara hög tid att vi nu tillerkänner dem den rätt som de har i nästan alla andra länder i världen. Jag medger att detta naturligtvis är en fråga om gränsdragning. Andra religioner kan ta sig sådana uttryck som vi inte kan acceptera i det svenska samhället. Jag syftar framför allt på ceremonier som kränker minderårigas rätt, t.ex. kvinnlig omskärelse, barnäktenskap o. d. Enligt min bedömning ligger emellertid det jag nu talar om, ritualslakt, självfallet inom det område som man i religionsfrihetens namn måste acceptera. Med detta vill jag instämma i det yrkande som Margareta Fogelberg redan har framställt, nämligen att motion 1986/87:J0534 skall bifallas.

Herr talman! Riksdagen skall i dag fatta beslut i en mycket viktig fråga, nämligen frågan om ett nytt studiemedelssystem. Frågan är givetvis viktig för de studerande och för blivande studerande, men jag vill påstå att den är ännu viktigare för samhället. Att satsa på studier är att investera för framtiden från samhällets sida sett. Det bör det vara även för den enskilde, men tyvärr är så inte alltid fallet, vilket jag skall be att få återkomma till. Vi moderater har länge efterlyst ett bättre studiemedelssystem. Men en reform har fördröjts, bl.a. beroende på en utredning som styrdes åt fel håll. Nu vill man utbrista: Äntligen! Jag vill också faktiskt gratulera de studerande till att reformviljan varit större hos oppositionen och att vi fattar beslut om det nya studiemedelssystemet ett valår. Den proposition som utskottet har tagit ställning till är faktiskt i stora drag baserad på den reservation till utredningsbetänkandet som moderaternas och folkpartiets representanter i utredningen avgav. Det är alltså fråga om ett mycket bättre studiemedelssystem än det som studiemedelskommitténs majoritet ville införa. Systemet innebär i korthet att studiemedlens totalbelopp höjs från 145 96 av basbeloppet till 170 96 av basbeloppet. Därav är bidragsdelen 50 96 av basbeloppet. Återbetalningssystemet blir inkomstrelaterat med en i princip 4-procentig återbetalning per år. Äktamakeprövningen är äntligen helt borttagen, vilket egentligen är en självklarhet ur jämställdhetssynpunkt. Vi moderater vill på några punkter gå ett ganska stort steg längre än utskottsmajoriteten. Vi har ju ord om oss att vara mycket sparsamma, men ett bra studiemedelssystem är för oss en högprioriterad fråga. Vi sträcker oss därför ca 200 milj.kr. längre per år än utskottsmajoriteten. Vi har också några morötter att ge till dem som satsar på långvariga studier. Mera därom senare. Vad skall man då kräva av ett bra studiemedelssystem? Först och främst bör stödet vara generellt. Det är enbart den studerandes intresse och förmåga som skall ligga till grund för utbildningsvalet och möjligheten att få studiemedel. Därför är det bra att regeringen övergav tanken på ett differentierat studiemedelssystem med hänsyn till familjesituation och övriga sociala förhållanden. Frågan om barns försörjning bör t.ex. lösas inom familjepolitikens ram och inte genom ett barntillägg. Jag vill i det sammanhanget särskilt framhålla den betydelse som det borgerliga familjepolitiska förslaget har för alla barnfamiljer och inte minst kommer att ha för studerandefamiljerna. Tyvärr har regeringen inte helt övergett tanken på ett särskilt bostadsbidrag till studerande som saknar barn utan tvärtom åstadkommit ett ganska egendomligt åldersrelaterat förslag. Men det ämnet, herr talman, får bli föremål för en debatt i bostadsutskottet, då det inte behandlas av vårt utskott. Av ett bra studiemedelssystem bör krävas att den studerande skall ha möjlighet att leva under ekonomiskt drägliga förhållanden, vilket inte varit fallet med det nuvarande systemet. Studiemedelssystemet skall vidare vara så konstruerat att det stimulerar rekrytering till högre studier oavsett socialgrupp. Det har inte heller varit fallet med det rådande systemet. Herr talman! Det är min förhoppning att det nya studiemedelssystemet skall innebära väsentliga förbättringar för de studerande — särskilt om de moderata reservationerna vinner riksdagens bifall — och att de unga skall kunna sjunga ”den ljusnande framtid är vår” utan bävan och oro i rösten. Det är viktigt att det nya systemet följs noggrant. Vi anser att skrivningen i propositionen och i utskottsbetänkandet är en viss försäkran härom. Återbetalningen får inte bli alltför betungande, vilket många studerande oroar sig för att den skall bli — utskottet har fått en hel del brev om det. De varnar för en 4-procentig ”akademikerskatt”. Främsta garantin för en trygg framtid för de studerande är en annan lönepolitik och moderat lågskattepolitik. De moderata förslagen i betänkandet med ett annat inkomstbegrepp och vissa avskrivningsmöjligheter är dessutom ägnade att underlätta återbetalningen. Därmed övergår jag, herr talman, till att kommentera våra reservationer till betänkandet. I reservation 3, som vi avgett tillsammans med folkpartiets representanter i utskottet, påpekar vi att det förvisso är många andra faktorer än studiestödets utformning som har betydelse för att människor skall bedriva högre studier. Ser man till den s.k. livslönen finner man att många unga människor har insett att den unge studerande med många års akademiska studier framför sig under relativt knappa förhållanden är förloraren, medan den som satsar på en verkstadsteknisk utbildning eller på annan utbildning, som t.ex. arbetsgivaren eller länsarbetsnämnden svarar för, är vinnaren. Detta är faktorer som har sin grund i bl.a. hur lönebildningen går till och hur kunskap inom olika områden värdesätts. Den s.k. solidariska lönepolitiken har sannerligen inte gynnat den som har långa studier bakom sig. Dagens något ensidigt positiva syn på teknik och ekonomi gör dessutom att yrken inom vård och omsorg, kultur och utbildning — ofta kvinnoyrken inom den offentliga sektorn — missgynnas lönepolitiskt, medan yrkesutövaren i fråga kanske har lika lång utbildning och lika stora studieskulder som de lönemässigt gynnade. Vi reservanter anser också att skattesystemets utformning är av vital Prot. 1987/88:128 betydelse för om unga människor verkligen skall lockas till högre studier. Världens högsta skattetryck missgynnar inte minst dem som har offrat många år på studier. Vi anser att såväl lönebildning som skattepolitik bör utformas så att den enskilde stimuleras till högre studier — till den enskildes men framför allt till samhällets bästa. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. I reservation 9 framför vi vår åsikt att inkomstbegreppet bör ändras när det gäller rätten till studiemedel. Vi anser att det är den taxerade och inte den sammanräknade inkomsten som skall gälla vid bedömningen av rätten till studiemedel. I reservation 15 framför vi samma krav när det gäller återbetalningen av studiemedel. Barnfamiljer, som ofta väljer att bo i eget hem, liksom nyetablerade egna företagare kommer att drabbas, om underskottseller förlustavdrag inte får tillgodoräknas. Det är viktigt att återbetalningsreglerna speglar den verkliga återbetalningsförmågan och inte en nominell inkomst. I reservation 15 anser vi också att även låntagare som är bosatta i Sverige bör kunna få välja det återbetalningssystem som gäller för personer bosatta utomlands, så att den årliga avbetalningen skall utgöra en tjugondel av skulden, dock lägst 15 96 av basbeloppet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 9 och 15. I reservation 10 deklarerar vi vår uppfattning att prövningen av rätt till studiemedel mot egen inkomst på sikt helt bör upphöra. Därmed understryks att studiemedelssystemet är ett generellt system. Det finns knappast någon risk för att de studerande arbetar för mycket jämsides med studierna, eftersom rätten till studiemedel är anknuten till en viss studietakt. Egentligen skulle vi genast vilja ta bort inkomstprövningen helt, men av samhällsekonomiska skäl får vi göra det etappvis. Vi anser att fribeloppsgränsen bör höjas med 10 procentenheter för vartdera halvåret fr.o.m. den 1 januari 1989, och vi anser att regeringen bör lägga fram ett förslag om detta snarast. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10. I reservation 18 föreslår vi viss avskrivning av studieskulden för alla som uppburit studiemedel en längre tid. Detta är några av de morötter som jag tidigare antydde att vi har och som verkligen skulle vara en stimulans till längre studier. Vi anser att det är motiverat att staten avskriver en viss skuld till dem som har dragit på sig en stor skuldbörda. Rätt till avskrivning av studieskuld bör tillkomma alla som uppburit studiemedel för minst sex terminer eller bedrivit studier på deltid av motsvarande omfattning. Avskrivning bör ske med 6 96 av basbeloppet eller med 10 96 av lånet för gymnasiala studier och med 6 90 av basbeloppet per uppnådda 20 poäng för postgymnasiala studier. Det är oerhört viktigt att stimulera till ökad forskning, och vi anser därför att skuldavskrivning bör ske med en summa motsvarande ett basbelopp för dem som avlägger doktorsexamen. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 18. I reservation 19 säger vi att beräkningen av årsbeloppet enligt beslut i första instans kan få orimliga konsekvenser i vissa fall. Bestämmelsen om rätt till nedsättning av återbetalningsbeloppet måste över huvud taget tillämpas generöst. I de fall den taxerade inkomsten nedsatts vid prövning i högre instans anser vi också att en korrigering av återbetalningsbeloppet bör göras Prot. 1987/88:128 automatiskt. 27 maj 1988 Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19. Enligt propositionen och utskottsmajoritetens förslag skall medelshanteringen skötas av riksgäldskontoret och centrala studiestödsnämnden. Vi anser att centrala studiestödsnämnden, som är en väl fungerande myndighet, behövs för att bl.a. avgöra vilka som är berättigade till studiemedel. Däremot anser vi — liksom en del studerandeorganisationer — att medelshanteringen mycket väl skulle kunna skötas av det allmänna bankväsendet. Vi anser att bankerna bör ges tillfälle att erbjuda sina tjänster för att utröna om de kan ge bättre service och huruvida de är konkurrenskraftiga. Vi anser att en sådan bedömning bör ske omgående, innan det nya studiemedelssystemet träder i kraft. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 22. I reservation 24, som är en följdreservation till tidigare presenterade reservationer, anvisar vi de ytterligare 200 milj.kr. som jag talade om och som går utöver regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall även till denna reservation. Slutligen några ord om det särskilda yttrande som vi har avgivit tillsammans med folkpartiet. I en motion av Karl-Göran Biörsmark har yrkats att studiemedel skall kunna utgå även till elever vid Påhlmans handelsinstitut. Vi delar den uppfattningen men konstaterar samtidigt att studiemedel kan utgå, om skolan är beredd att ställas under statlig tillsyn. Vi har därför inte nu reserverat oss på den punkten. Därmed, herr talman, är de moderata reservationerna presenterade, och jag yrkar bifall till dessa och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Jag ser att utbildningsminister Bodström är i kammaren. Jag hoppas att han utvecklar sin syn på de frågor som jag här har tagit upp. Det är många åtgärder utöver studiemedelssystemet som är viktiga för att Sveriges ungdom verkligen skall vara beredd att satsa på högre studier. Jag kommer med intresse att åhöra vad utbildningsministern har att säga på den punkten. Naturligtvis är jag tacksam för att utbildningsministern har gått de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet till mötes. Det är ju faktiskt i stora delar vårt förslag som det i dag talas om.

Herr talman! Utbildning syftar till att stärka den enskildes kompetens i yrkeslivet och som medborgare. För Sveriges framtida välstånd och tillväxt är det en förutsättning att ha välutbildad arbetskraft. Det är därför viktigt att samhället på skilda sätt främjar utbildning. Det kan ske genom att tillhandahålla gratis undervisning, att ge sådana resurser till utbildningen att den håller en hög kvalitet samt att genom ett studiefinansieringssystem ge alla som har förutsättningar att studera möjlighet till det oberoende av deras egna ekonomiska förutsättningar. I Sverige har utvecklingen för flera yrkeskategorier blivit sådan att det är tveksamt om det, trots fri undervisning och studiemedel, är lönsamt i ekonomisk mening att bedriva högre studier. Lönenivån, löneutvecklingen och marginalskatten är nämligen sådana att den ekonomiska uppoffring som 1 de studerande gör under studietiden, i form av utebliven alternativ lön och studieskuld, i ett livslöneperspektiv inte blir ”lönsam”. För vissa för samhället särskilt angelägna yrkeskategorier, militär och polis samt under senare tid vidareutbildning av viss vårdpersonal, har samhället tagit konsekvenserna av detta och ger lön till de studerande under utbildningstiden. Givetvis är utbildning berikande i annan mening än bara ekonomisk. Men ofrånkomligen vägs de ekonomiska aspekterna in när en person fattar beslut i dessa frågor. Det är på sitt sätt märkligt att det i ett högt utvecklat land som vårt inte skall vara möjligt för den enskilde att förutsätta att kostnaderna för några års studier fullt ut skall kunna återbetalas med framtida inkomster. En högskolestuderande sade vid ett seminarium att studiemedlen är för låga när man skall leva på dem och för höga när man skall betala tillbaka dem. Det är detta, herr talman, dagens debatt handlar om. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 26 föreslår ett förbättrat studiestöd, som det skall bli möjligt för de studerande att leva på under utbildningstiden och även ge rimliga återbetalningsvillkor därefter. Den studiemedelskommitté som tillsattes 1985 hade som målsättning att utforma ett system som det kunde råda så stor enighet om att det i sina huvuddrag kunde ligga fast under överskådlig tid. Nu kunde kommittén inte enas. Folkpartiet reserverade sig tillsammans med moderaterna mot bl.a. ansåg vi att bankerna skall erbjudas ansvar för finansiering och administration. Folkpartiet kan med tillfredsställelse konstatera att regeringen i den framlagda propositionen avvikit från majoritetens i studiemedelskommittén förslag och gått oss och moderaterna till mötes på den viktigaste punkten, den att totalbeloppet höjts till 170 96 av basbeloppet som vi föreslog. Det är bra att det därmed råder bred politisk enighet kring huvuddragen i det framtida studiemedelssystemet, såväl vad gäller utformningen av principerna för tilldelning som återbetalning. Men enigheten är inte total. I ett antal avseenden har vi reserverat oss i utskottet. När det gäller fribeloppsgränserna anser folkpartiet, att ett alternativ till att helt slopa dessa vore att låta prövningen endast omfatta den tid då studiemedel utgår, dvs. nio månader per år. Under ferierna förväntas de studerande arbeta, att då också gå miste om en del av studiemedlen som faktiskt ej utgår under denna tid är ologiskt. Vi har i reservation 11 föreslagit att CSN får i uppdrag att utreda hur ett sådant system skall kunna utformas och vilka kostnader det skulle medföra. I reservation nr 16 säger folkpartiet att man bör följa upp återbetalningssystemets eventuella följder. Det är ju på den här punkten som kritiken mot det föreliggande förslaget har varit hårdast. Om t.ex. det valda inkomstbegreppet, sammanräknad inkomst, som folkpartiet har accepterat, skulle visa sig alltför betungande för låntagarna, främst för dem som också varit tvungna att skuldsätta sig för att få en bostad, måste man kunna förändra reglerna. Prot. 1987/88:128 I propositionen föreslås att studiemedelssystemet skall läggas utanför 27 maj 1988 statsbudgeten. Det tycker folkpartiet är bra. Under studiemedelskommitténs arbete hade man kontakter med såväl Sparbanksföreningen som Bankföreningen, kontakter som visade att särskilt den förstnämnda var intresserad av att diskutera ett bredare engagemang i hanteringen av systemet. Folkpartiet anser, att man på sikt bör pröva en ordning där bankväsendet kan medverka i såväl finansiering som administration av studiemedlen. Detta skulle vara en fördel för de studerande, som därigenom skulle få tillgång till sådan ekonomisk rådgivning och specialkunskap som CSN inte har eller inte bör skaffa resurser för att ge. Regeringen bör inbjuda bankerna till konkreta diskussioner för att få veta hur dessa skall kunna medverka i större omfattning än vad som för närvarande är möjligt. En förutsättning för en sådan medverkan är givetvis att staten även fortsättningsvis lämnar lånegaranti. Herr talman! Till sist ett gammalt folkpartikrav. Vi har under flera år motionerat om att läkare som tar tjänst i glesbygd skall få sina studieskulder delvis avskrivna. Vi anser det angeläget att pröva skilda vägar för att stimulera läkare att ta anställning eller öppna praktik i läkarglesa län. En väg är just den i motion Sf418 föreslagna, nämligen att skriva ned dessa läkares studieskuld. Folkpartiet anser, i motsats till vad som framhålls i propositionen, att en sådan åtgärd varken är orättvis eller principiellt felaktig. Rätt till nedskrivning av studieskulden bör förbehållas de läkare som förbinder sig att upprätthålla tjänsten under en viss minsta tid. Urvalet av län eller delar av län som kan komma i fråga bör göras av socialstyrelsen. Landstingsförbundet och socialstyrelsen har också förordat att denna möjlighet prövas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 11, 16, 20 och 23.

Herr talman! Det har gått i det närmaste ett kvartssekel sedan riksdagen beslutade införa dagens studiemedelssystem. Beslutet 1964 föregicks av hårda diskussioner som gett eko i form av både avhandlingar och minnesanteckningar från de inblandade personerna. Även den nuvarande utbildningsministern hade ett finger med i spelet — då som representant för de studerande. I dag skall vi här i riksdagen ta ställning till den största förändringen av studiemedelssystemet sedan det infördes. Även den här gången finns det en intressant förhistoria. Under de senaste fem åren har det varit oppositionen här i riksdagen som har varit pådrivande för att åstadkomma förändringar i det nuvarande systemet och att få till stånd en översyn av studiemedlens storlek. Regeringen och socialdemokraterna i utskottet har varit bromsklossarna. Det är först när socialdemokraterna ställts inför det faktum att det funnits en majoritet för förändringar som de har backat. Så har det varit när det gäller höjt totalbelopp, avskaffande av makeprövningen och tillsättandet av studiemedelsutredningen, vars resultat utgör grunden för den proposition som vi nu behandlar. Förväntningarna på utredningen och på propositionen var stora, men resultatet har blivit magert. 13 Kommer då dagens beslut att bli lika historiskt som det 1964? Ja, på en punkt fattar riksdagen ett historiskt beslut — om man nu väljer att följa majoritetsförslaget i utskottsbetänkandet. Riksdagen inrättar i så fall en skuldfälla för att antal studerande. Den här skuldfällan slår igen bakom de studerande som skaffar sig en större studieskuld än den ingångslön de får när de påbörjar sitt yrkesverksamma liv efter studierna. För att ta sig ur den här fällan måste man ha löneökningar som växer snabbare än skulduppräkningen. För många studerande kommer det att ta mycket lång tid innan lönen passerar skulden i storlek. För ett antal kommer det aldrig att ske, och de döms genom systemets konstruktion till en livslång studieskuld, som de först blir kvitt vid pensioneringen. I utredningen var socialdemokraterna t.o.m. beredda att gå ännu längre. Då ville de att den livslånga skulden skulle följa med in i döden, men på den punkten har de insett det orimliga och i stället föreslagit att den åtminstone avskrivs vid pensioneringen. Herr talman! Från centerpartiets sida kan vi inte medverka till att riksdagen inför ett system som för en del studerande innebär att man genom en skuldfälla får en stor och livslång studieskuld. Vi motsätter oss därför det förslag till nytt studiemedelssystem som finns i betänkandet. Vad är då orsaken till att det föreslagna systemet ger så orimliga effekter? Jo, skälet är nu som i dagens system studieskuldens storlek. Vi har under flera år debatterat det orimliga i att man vid normala studier ådrar sig en stor studieskuld. Det var bl.a. den debatten som drev fram studiemedelsutred Med buller och bång gick utbildningsministern och socialdemokraterna ut och presenterade propositionens förslag som ett förslag som kraftigt reducerade skuldbördan. Men så är det ju inte. Reduceringen är marginell i förhållande till dagens situation. Tre års högskolestudier ger med det föreslagna systemet ungefär 100 000 kr. i skuld, fem års studier någonstans mellan 180 000 och 190 000, litet beroende på vilket basbelopp som gäller och vilka risker som finns för höga resp. låga räntor under de närmaste åren framöver. Min fråga till socialdemokraterna är därför: Menar ni att detta i framtiden skall vara rimliga nivåer för studieskulderna? Vi vet av undersökningar att den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen bl.a. beror på rädslan för att skuldsätta sig. Det visar de undersökningar som utredningen lät bl.a. Allan Svensson göra, som ju har tittat på detta under flera år. Ju mindre studietradition familjen har, desto större blir steget att satsa på en längre och kostsam utbildning. I den modell till nytt studiestödssystem som vi från centerpartiet föreslår är en av huvudpunkterna just att begränsa studieskuldernas storlek. Vår modell ger också ca 50 90 lägre studieskuld än utskottets förslag. Herr talman! Det som skiljer oss från majoriteten i utskottet är också synen på vilken roll studiemedelssystemet skall spela i framtiden. Vi vet i dag ganska väl vilka större förändringar i samhället som är att vänta under tiden fram till sekelskiftet. Övergången till kunskapssamhället går i allt snabbare takt. Kraven på individen att skaffa sig kunskaper och utbildning blir allt större på arbetsmarknaden, och i samhället i övrigt också. Jag har nyligen läst en intressant bok som arbetsmarknadsdepartementet står bakom, som handlar om 1990-talets arbetsmarknad. En av slutsatserna i den boken är att fler och fler kommer att behöva en omfattande utbildning för att passa in på den arbetsmarknad som kommer att finnas under 1990-talet. Dessutom är det på det sättet att det redan 1990 kommer att saknas 1 000 civilingenjörer inom forskningsverksamheten. Detta innebär att om Sverige skall behålla den tätposition som vi har varit vana vid att ha som industrination så måste vi verka för att fler och fler satsar på en högre utbildning. De ungdomskullar som skall ut på arbetsmarknaden under 1990-talet är mindre än tidigare — och samtidigt sker alltså en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft. För att klara den ekvationen måste en större andel ungdomar än i dag vara beredda att satsa på en längre utbildning. Vi vet att ungdomar från hem med studietradition ser det som mer naturligt att satsa på en lång utbildning än ungdomar som saknar denna studietradition från hemmet. Skall vi kunna öka den totala andelen studerande i varje åldersgrupp måste alltså ökningen till stor del komma från den grupp där studietraditioner saknas. För att det skall lyckas måste vi ha ett studiefinansieringssystem som ger denna rekryterande effekt. På den punkten ger vi inte utskottsmajoritetens förslag godkänt. Ett huvudmål för ett nytt studiemedelssystem måste enligt centerpartiets uppfattning vara att det verkligen stimulerar till att skaffa sig en längre utbildning. Den modell som vi presenterat går därför i korta drag ut på följande. —- En beskattad studielön på motsvarande 1 basbelopp införs. Den skall kompletteras med återbetalningspliktiga lån, motsvarande 80 96 av basbeloppet. — Genom att studielönen blir beskattad blir det möjligt att ge avdragsrätt för litteraturkostnaderna. För en hel del utbildningar är nämligen litteraturkostnader en stor utgiftspost. De utredningar vi har gjort i studiemedelsutredningen har visat att variationerna mellan olika utbildningar var betydande och att en post som vuxit mycket snabbt i flera studerandebudgetar var kostnader för utländsk litteratur, som blir allt vanligare i utbildningen. Dagens barntillägg vill vi skall ersättas av vårdnadsbidrag enligt det gemensamma familjepolitiska förslag som centern, folkpartiet och moderaterna enats om och som också skulle innebära förbättringar för studenternas del. Dagens barntillägg är dessutom återbetalningspliktiga, och vi anser alltså att de bör ersättas med vårdnadsbidrag. Tyvärr finns det nu inte en majoritet för vårdnadsbidrag här i kammaren. I det läget menar vi att barntillägget trots allt måste finnas kvar tills vi kan införa ett vårdnadsbidrag för att fylla ut det tomrum som annars uppstår i de familjers ekonomi där föräldrarna studerar och har kostnader för barnen. — Vårt system blir i många stycken enklare än både dagens system och det föreslagna systemet. Bl. a. kan vi avstå från fribeloppsreglerna. I och med att en beskattad studielön införs slipper vi det krångel som i dag är kombinerat med de olika fribeloppsreglerna. Det blir som för övriga inkomsttagare, att den studerande lämnar en självdeklaration och i anslutning till den sker en avräkning mot andra större inkomster som man eventuellt har haft vid sidan av studielönen. Vi kan konstatera att fler och fler anslutit sig till våra tankegångar. Man har kanske inte precis valt att kalla det beskattad studielön, men förslagen från både fackliga organisationer och studerandeorganisationer ställer sig bakom ungefär samma principer som vi fört fram i vårt resonemang, nämligen att samhället måste satsa på ett mer generöst studiestödssystem. Den vanligaste invändning som vi möter är att vår modell skulle kosta för mycket. Men frågan är i stället om vi verkligen har råd att avstå. Samhällsutvecklingen kräver alltså fler välutbildade människor, och vi måste ha ett studiefinansieringssystem som skapar viljan att skaffa sig en sådan utbildning. Om det skulle vara så att fler och fler ungdomar säger: jag tycker inte det lönar sig för mig att skaffa denna utbildning, så jag skjuter upp min studiestart, jag väljer andra vägar att ta mig ut på arbetsmarknaden — så riskerar vi ju att hamna i den situationen att svensk industri och offentlig verksamhet inte får den arbetskraft som behövs för att samhället skall kunna klara de uppgifter som gäller under 1990-talet. Då kommer Sverige att halka efter, och kostnaderna för detta blir betydligt större än för ett generöst studiestödssystem. Jag har sedan 1970/71 varje år träffat åtskilliga hundra gymnasieelever. En iakttagelse jag har gjort under de här åren är att det inte längre är lika självklart för dem som går på gymnasieskolan att direkt efter denna satsa på en längre utbildning. Fler och fler antyder att de tänker syssla med andra saker och skjuter upp utbildningen. Bakom detta ligger naturligtvis att man inte ser det som ett givet mål, och framför allt inte som ur individens synvinkel ekonomiskt lönsamt, att satsa på en längre utbildning. Man är också rädd för de studieskulder som kommer in i bilden.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

Herr talman! Utvecklingen och förändringar i samhället medför att de sociala reformer som införts under en period inte alltid uppfyller de krav som gällde vid reformens införande. Ibland behövs det bara mindre justeringar, men ibland krävs det ett helt nytt tänkande. Vårt nuvarande studiemedelssystem, som infördes för drygt 20 år sedan, var en betydande reform för 60 och 70-talets studenter. Men därefter har bristerna blivit allt påtagligare. Ett flertal utredningar har tillsatts för att arbeta fram ett nytt system, men de har misslyckats. Inför det uppdrag som 1985 års studiemedelskommitté fick var problemen i det nuvarande studiemedelssystemet klart angivna. Totalbeloppet var för lågt för att studenterna skulle kunna ha en rimlig försörjning under studietiden. Skuldbördan efter studierna blev alltför betungande för en växande grupp. Bidragsdelen, som utgjorde 25 96 av totalbeloppet när systemet infördes, har successivt krympt. Den har t.o.m. krympt så pass mycket att den inte längre har någon betydelse för skuldsättningen. Effekterna av de här bristerna kan bl.a. avläsas i en ökande social Prot. 1987/88:128 snedrekrytering till högre studier. 27 maj 1988 Regeringens förslag till ett nytt studiemedelssystem bygger i stort på studiemedelskommitténs förslag. Regeringen föreslår dock en höjning av totalbeloppet och bidragsdelen, i förhållande till kommitténs förslag. Har regeringen med denna ändring åstadkommit ett förslag som innebär att problemen i det nuvarande studiemedelssystemet avskaffas? Vi i vpk anser inte det. Höjningen av totalbeloppet är i och för sig en nödvändig och riktig åtgärd, precis som höjningen av bidragsdelen. Men det avgörande är hur utrymmet skapats för de.här höjningarna. Sanningen är den att det är studenterna själva som får svara för merparten av kostnaderna genom att tidigare subventioner på återbetalningsidan flyttas över till tilldelningssidan. Det här är alltså till största delen en teknisk manöver från studiemedelskommitténs sida. Denna omfördelning kommer inte att ge positiva effekter när det gäller den sociala snedrekryteringen. All erfarenhet och även gjorda undersökningar visar att det finns stora skillnader mellan olika socialgruppers inställning till skuldsättning för studier. Inom socialgrupp 3 och bland låginkomsttagare i övrigt har man av förklarliga skäl mycket större betänkligheter när det gäller att låna pengar. När nu lånekostnaden för studieskulden ökar och uppskovsrätten dessutom försvinner, är risken uppenbar att detta ger effekter på urvalet till högre studier — inte bara genom att man avstår från studier, utan också genom att valet av utbildning påverkas. Risken finns alltså att man väljer en kortare utbildning för att hålla studieskulden nere. En undersökning av studenternas levnadsförhållanden, som presenterades 1988 av Stockholms universitets studentkår, visar att en stor del av studenterna oroar sig för den framtida återbetalningen av studiemedlen. Drygt 64 26 av de heltidsstuderande är oroliga, och kvinnorna är mer oroliga än männen. Drygt 70 90 av de heltidsstuderande kvinnorna anger att de är oroliga, medan motsvarande siffra för männen är 58 96. Av undersökningen framgår också att de studenter som inte har någon förälder med eftergymnasial utbildning är mera påverkade av detta med skuldsättningen än andra. Skillnaderna i inställning till skuldsättningen är ungefär lika stora mellan de olika sociala grupperna som skillnaderna mellan kvinnor och män. Det finns alltså, tyvärr, klara fakta som visar att hårdare återbetalningsvillkor och ökade lånekostnader ger effekter på den sociala rekryteringen till högre studier. Vidare påverkar dessa faktorer kvinnorna i större utsträckning än männen. Vi i vpk har därför föreslagit dels att de nuvarande två återbetalningsfria åren skall finnas kvar, dels att årsinkomster under 3,5 basbelopp skall berättiga till avgiftsbefrielse och skuldavskrivning för det aktuella året. Vi har anslutit oss till uppfattningen att återbetalningen skall inkomstrelateras. Men vi anser att det behövs en differentiering av procentsatserna. Om man skall betala 4 96 av inkomsten, blir ju skillnaden stor mellan den som har en årslön på mellan 150 000 och 200 000 kr. och den som har en årsinkomst på runt 100 000 kr. vationer fogats. Vi i vpk svarar för hälften av dessa. Jag skall inte här kommentera varje reservation, utan jag skall bara ange våra huvudinvändningar mot studiemedelskommitténs arbete och mot propositionen. Den första invändningen är att det nu aktuella förslaget inte löser problemen med dagens studiemedelssystem. I och med skärpningarna på återbetalningssidan finns det t.o.m. en risk för att den sociala snedrekryteringen ökar i stället för minskar. Den andra allvarliga invändningen är att vi nu håller på att införa ett system som inte kommer att fungera som ett instrument när det gäller att förverkliga de utbildningspolitiska målen fram till år 2000. I studiemedelskommitténs betänkande och även i propositionen beskrivs de samhällsförändringar på olika områden som har haft betydelse för de studerandes villkor alltsedan 60-talet och fram till tillsättandet av studiemedelskommittén 1985. Betänkandet är givetvis bra och lärorikt i sig, men det är inte tillräckligt för att ligga till grund för ett kommande system. I stort kan man säga att den produkt som i dag ligger på våra bord hade passat väldigt bra i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. Det föreslagna systemet bygger nämligen på tidigare förändringar, men det kommer inte att passa för framtiden. Orsaken härtill är att studiemedelskommittén helt har underlåtit att göra en analys av de förändringar som väntas fram till år 2000 och som kommer att få betydelse för samhällets utbildningspolitik. Man har alltså noga tittat på det som har varit, men man har helt underlåtit att bedöma vad som kommer i framtiden — trots att vissa avgörande förändringar redan nu är kända. Vi vet ju att antalet ungdomar i högskoleålder drastiskt kommer att minska fram till år 2000. Detta nämnde Rune Backlund i sitt anförande. Resultatet blir med all sannolikhet att det uppstår konkurrens mellan företagen och näringslivet som helhet å ena sidan samt utbildningsväsendet å andra sidan när det gäller ungdomarna. Forskaren Anders Nilsson har bl.a. visat på detta i en studiemedelsanatologi som Sveriges förenade studentkårer har utgivit. Enligt Anders Nilsson kommer konkurrensen att driva upp ungdomslönerna, vilket i sin tur innebär att ungdomarna blir mindre intresserade av utbildning. Näringslivet kommer ju ändå under alla förhållanden att efterfråga ungdomarna. Den här utvecklingen kommer också att innebära ett ökat utbud av företagsköpt högskoleutbildning. Näringslivet kommer att locka till sig ungdomarna redan i gymnasieskolan med löften om betald högskoleutbildning och bra jobb. Vilket val kommer då ungdomarna att göra? Väljer de den samhälleliga högskoleutbildningen, finansierad med en stor egen skuldsättning? Eller väljer de ett välbetalt arbete eller den företagsbetalda högskoleutbildningen? Det är nog ganska uppenbart att högskolestudier kombinerade med skuldsättning genom studielån inte framstår som det mest attraktiva valet. En sådan utveckling kommer inte bara att påverka rekryteringen till högskolan. Den kommer att på sikt minska samhällets inflytande över högskoleutbildningen.

Ja, studiemedelskommittén har inte ens försökt att formulera några frågeställningar inför framtiden. Vad är anledningen till att det inte finns någon som helst analys av vilka krav som måste ställas på ett fungerande studiemedelssystem inför kommande förändringar i samhället? Jag har bara tagit upp ett område där förändringarna får konsekvenser, nämligen ungdomskullarnas storlek, men det finns flera förändringar. Vpk har alltsedan den debatt som föregick 1965 års studiemedelssystem förespråkat införande av studielön. Enligt vår mening är studielön den enda möjligheten att ge alla faktiska förutsättningar att bedriva högskolestudier oavsett social bakgrund och nå upp till de utbildningspolitiska målen. e En fastställd och garanterad ekonomisk standard under utbildningstiden. Ingen behöver arbeta extra för att försörja sig, och det ger direkta effekter på utbildningens kvalitet. e Inga skulder efter avslutad utbildning. Det tar bort tveksamheten när det gäller att välja en akademisk utbildning. e Social trygghet under utbildningstiden. Genom att studenterna får lön på samma sätt som andra medborgare hamnar de också inom det sociala skyddsnät som gäller för alla. e Ökad löneutjämning. En studielön utan återbetalning innebär att de vanligaste argumenten om stora studieskulder och förlorade inkomstår för akademiker försvinner, varför denna grupp kommer att få det svårare att hävda krav på högre löner än vad arbetet motiverar. e Möjligheter till återkommande utbildning. Det är viktigt att man efter en tidi arbetslivet får möjlighet att vidareutbilda sig inom eller utom sitt fack. e Rekrytering till alla utbildningar. Genom att inga utbildningar favoriseras ekonomiskt framför andra blir inte utbildningsvalet styrt av ekonomiska intressen. e Den företagsanknutna högskoleutbildningen, som på sikt kan hota samhällets inflytande över högskolan, kommer inte att framstå som ett attraktivt alternativ ur ekonomisk synpunkt. Vpk föreslår i en reservation till betänkandet att frågan om studielön skall utredas. Hittills har nämligen ingen utredning tittat seriöst på den frågan. Vårt förslag avstyrks av utskottsmajoriteten, enbart med hänvisning till att det blir för dyrt. Det går inte, enligt vpk:s mening, att bara se till den faktiska utgiften varje år för staten. Utgifter för utbildning kan inte bara ses som en kostnad — det är en investering som är både nödvändig och lönsam för samhället. Om man då tittar på hur stor den faktiska kostnaden egentligen är, finner man att studielön för alla, om man räknar med ungefär samma antal studerande som i dag, motsvarar en höjning av arbetsgivaravgiften med 1 90. Det betalar en studielön i dag. Mot bakgrund av att vpk förordar ett system med studielön och anser att 19 studiemedelskommitténs utredning har stora brister, kunde vi givetvis ha nöjt oss med att enbart yrka avslag på hela propositionen. Men då hade vi samtidigt avhänt oss möjligheten att ens försöka påverka det liggande förslaget, och det ville vi inte göra. Vpk har som bekant inte ens beretts möjlighet att delta i studiemedelskommitténs arbete, och det är en av förklaringarna till att reservationerna är så många. Jag skall kommentera några av dem, först reservation nr 4. I det nya studiemedelssystemet, som riksdagen skall anta i dag, har barntillägget avskaffats. Avskaffandet kamoufleras med ideologiska argument. Det är inte förenligt med samhällets familjepolitik att studenter skall låna pengar till sina barns försörjning, sägs det. Kostnaderna för barnen måste klaras på annat sätt. Det är helt riktigt — vi har inga som helst invändningar mot själva principen. Det är bara det att samhällets stöd till barnen ännu inte är avpassat efter den ideologin, och därmed kan barntillägget inte avskaffas utan att det får konsekvenser för studerande med barn och särskilt för ensamstående föräldrar. Om man anser att det är fel att studerande lånar pengar under studietiden för barnens skull borde man göra om barntillägget från lån till bidrag, som vi föreslår i reservation nr 4. Om det förslaget avslås bör nuvarande system bibehållas, om inte barn skall bli ett ännu påtagligare studiehinder än de är i dag. Det förslaget finns i reservation nr 5. En tredjedel av studiemedelstagarna, ca 50 000 studerande, genomgår utbildning under högskolenivå. I propositionen föreslås att inga ungdomar i gymnasieskolan under 20 år skall behöva skuldsätta sig för gymnasiestudier. Det är en riktig princip, som bör gälla inte bara ungdomar utan generellt för studier under högskolenivå.

Vpk menar att det är rimligt att dessa vuxenstuderande får sina studier finansierade genom det särskilda vuxenstudiestödet. Kostnaden för att överföra dem som i dag finns inom studiemedelssystemet till vuxenstudiesystemet skulle motsvara en höjning av arbetsgivaravgiften med 0,25 26. Om dessa studerande frigörs från studiemedelssystemet skapas ett ganska stort resursutrymme för förbättringar för dem som läser på högskolenivå. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande samt till den reservation som vi har gemensamt med folkpartiet.

Herr talman! Vi behandlar nu ett förslag från regeringen om ett nytt studiemedelssystem. Det är ett efterlängtat förslag. Studiemedlen har diskuterats under en följd av år och har utretts vid flera tillfällen. Nuvarande system har funnits sedan 1965. Som brukligt är görs utvärderingar och uppföljningar, ungefärligen efter en tioårsperiod och så skedde även i det här fallet. 1975 tillkallades studiestödsutredningen av statsrådet Zachrisson. Denna utredning kom 1977 med vissa principförslag beträffande studielön, ett renodlat lånesystem samt en påbyggnad på gällande system. Man konstaterade alltså redan 1977 att studiemedelsbeloppet borde höjas till 150 20 av basbeloppet, för att vara följsamt mot de principer som var vägledande vid beslutet om systemets införande, nämligen principen om bibehållen köpkraft. Prisökningarna på både livsmedel och hyror hade nämligen varit större än den genomsnittliga prisökningen, vilken styr basbeloppet. Nivån borde ha höjts till 200 96 av basbeloppet, om studenterna skulle tillerkännas samma standardutveckling som andra grupper. Det sade alltså studiestödsutredningen i sitt principbetänkande 1977. En överväldigande remissopinion ansåg att en generell höjning av totalbeloppet var motiverad, och man anslöt sig till förslaget om att bygga vidare på då gällande system. Man avvisade alltså både studielönemodellen och studielånemodellen. Med tanke på att regeringen i april 1978 utfärdade tilläggsdirektiv till samtliga kommittéer om att alla reformförslag måste finansieras genom omfördelning eller omprövning inom resp. område blev studiestödsutredningens nya direktiv i augusti 1978 mycket begränsade. Den centerledda trepartiregeringen anslöt sig då till remissinstansernas bedömning att det vore önskvärt med ett ökat stöd och att man skulle behålla grundvalarna i studiemedelssystemet. Utbildningsminister Wikström anförde i sina direktiv att ”generella höjningar på detta område är emellertid så kostnadskrävande att det inom den närmaste överblickbara tiden inte torde finnas utrymme i statsbudgeten för några omfattande sådana åtaganden”. Däremot borde man ytterligare pröva möjligheten att låta vissa grupper med större behov få mer — alltså göra en differentiering. Det fanns också, enligt Jan-Erik Wikström, inslag i systemet som försvårade återkommande utbildning, t.ex. den övre åldersgränsen och 16-terminersregeln. Det borde utredningen särskilt uppmärksamma. Men de yngre studerande i gymnasieskolan skulle särskilt prioriteras. Utredningen arbetade vidare med just gymnasieeleverna, och delvis med de högskolestuderande, men avbröts genom tilläggsdirektiv som ansågs vara mycket viktiga, nämligen direktiv beträffande makeprövningen. Mitt i detta kom sedan nästa omgång allmänna tilläggsdirektiv från de borgerliga regeringarna, där man sade att ”utgångspunkten skall vara att alla förslag som kommittéerna lägger fram skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom de områden som förslagen avser. Det innebär att om kostnadskrävande förslag läggs fram måste samtidigt visas hur förslagen kan finansieras genom besparingar i form av rationaliseringar och omprövning av pågående verksamhet inom utredningsområdet.” Jag vill att kammarens ledamöter skall observera att i denna regering ingick centerpartiet. I april 1980 lämnades förslag till regeringen beträffande gymnasieelevernas stöd och även beträffande en omedelbar höjning av studiemedlen till 145 90 av basbeloppet. Det förslaget skickades inte ens ut på remiss. Utredningen fortsatte att arbeta och kunde äntligen ge sig i kast med just högskoleelevernas situation. Men då hände någonting. I juni 1981 fick utredningen sin dödsdom. I direktiven anförde regeringen att det samhällsekonomiska läget radikalt hade förändrats och att reformer på studiestödsområdet måste göras genom omprioriteringar, dvs. inom ramen för oföränd rade totalkostnader vid den tidpunkt reformerna genomförs. ”Det ter sig mot denna bakgrund inte meningsfullt att fortsätta arbetet med mera omfattande förslag inom studiestödsutredningen.” Jag tar detta mycket grundligt med anledning av de angrepp som kom just från centerpartiet, att socialdemokraterna har varit bromsklossar de senaste åren då det gällt utvecklingen på studiemedelsområdet. När utredningen 1981 äntligen hade fått börja arbeta med högskoleeleverna, som bevisligen behövde ett större stöd, lades alltså utredningen ner. Att avskaffa makeprövningen på tilldelningssidan var alltså viktigare än allting annat. Det var den enda åtgärden på studiemedelsområdet som vidtogs. Alla de som inte berördes av makeprövningen fick klara sig bäst de kunde. 1982 började sedan besparingarna även på detta område, genom att man sänkte antalet terminer som berättigade till studiemedel. Dessutom skärptes meritkraven. Det handlade om en indragning på 300 milj.kr. från de studerande. Studenterna skulle också kommit att påverkas av en förändrad basbeloppsberäkning, om inte regeringen i samma veva hade justerat andelen av basbeloppet från 140 till 142 96. De försök som därefter har gjorts till just omprioriteringar, något som hela tiden har ingått i de olika direktiven, har mötts med protester både från de borgerliga partierna och från studenterna själva. Så småningom kunde riksdagen besluta om en höjning till 145 96 av basbeloppet från den 1 januari 1984. Dessutom skulle en förutsättningslös utredning ske. Det är alltså resultatet av den utredningsomgången som nu kan omsättas i praktisk verklighet. Som jag sade inledningsvis är det ett efterlängtat förslag och en bra reform för landets studenter. Innan jag går in på själva förslaget tänkte jag något beröra de mål som regeringen har satt upp för ett nytt studiemedelssystem. Samtliga studiestöd bör fortsättningsvis i första hand betraktas som instrument för att förverkliga samhällets utbildningspolitiska mål. Det är viktigt som ett led i att öka rekryteringen, hävda det fria utbildningsvalet och samhällets utbildningsutbud, vilket Margé6 Ingvardsson var inne på. Hon nämnde Anders Nilssons forskning. Jag har träffat Anders Nilsson och diskuterat med honom. Jag tycker att man skall ta upp det han dessutom sade, att studiemedelssystemet inte har någon särskild betydelse i det här sammanhanget, utan att det krävs andra åtgärder, t.ex. ett annat utbildningsutbud och mer decentraliserad utbildning. Studiemedelssystemet skall alltså vara ett av instrumenten för att förverkliga de utbildningspolitiska målen. Därutöver, sägs det i propositionen, bör studiemedelssystemet vara generellt, och det tycker jag är mycket värdefullt. Utskottet understryker att man mottar detta förslag med tacksamhet. Vi vill inte ha ett sådant system som förekommer på en hel del andra håll. Där utesluts många studenter på grund av en mängd prövningar, t.ex. prövning gentemot föräldraekonomin, vilket kan innebära att kanske 10—15 96 av studenterna får del av de samhälleliga stöden för just studier. Systemet skall också vara neutralt till olika utbildningar inom högskolan. Vidare skall det bereda faktiska möjligheter till studier för så breda grupper i samhället som möjligt. Det skall alltså bidra till att minska betydelsen av ekonomiska, sociala och geografiska faktorer som kön och ålder för den enskildes beslut att bedriva studier. Studiemedlen bör dessutom medverka till att studierna kan bedrivas effektivt, dvs. studiestödet skall vara så väl tilltaget att det ger reella möjligheter till heltidsstudier. Det bör också stå i samklang med den allmänna fördelningspolitiken, och slutligen skall det vara enkelt och lättöverskådligt, så att de framtida ekonomiska konsekvenserna, både för individen och samhället, framstår som överblickbara. Dessa mål har utskottet ställt sig helt bakom. Diskussionen har sedan gällt hur vi skall nå målet på bästa sätt. I det nya studiemedelssystemet utgår ett totalbelopp på 170 96 av basbeloppet, dvs. 4873 kr. per månad i nio månader, räknat på dagens basbelopp. När systemet träder i kraft den 1 januari 1989 blir beloppet, enligt de prognoser som nu finns, 5 156 kr. Studiebidraget utgör 50 96 av basbeloppet och värdesäkras därmed. Det är för närvarande 1 433 kr. per månad med dagens basbelopp. Det bidrag vi har i dag är 242 kr. per månad. Det nya blir alltså sex gånger större. Inriktningen har varit att i stort sett alla subventioner skall läggas på tilldelningssidan så att man får det enkla och överblickbara system som alla säger sig vilja ha. Subventionen blir nu väl synlig, och enligt de bedömningar som forskarna gör ger ett rejält studiebidrag en bra rekryteringseffekt. Totalbeloppets storlek har avvägts på det sättet att det skall ge möjlighet att bedriva studier effektivt, dvs. utan att man behöver arbeta under terminstid, det skall motsvara en förvärvsinkomst bland ungdomar och det får inte leda till en orimlig skuldsättning. Det råder en bred enighet om att just 170 Jo av basbeloppet är den lämpliga nivån. Flera ekonomiska utredningar har kommit fram till detta och remissinstanserna har slutit upp. Avvägningen har gjorts bl.a. med hänsyn till olika belopp som utgår inom folkpensioneringen, arbetslöshetsförsäkringen, socialbidragen osv., och en avvägning har dessutom gjorts mot normala ungdomslöner och mot den lön man kan förväntas få efter det att man har avslutat studierna. Som en liten jämförelse kan jag nämna att vi givetvis har fått många budgetar redovisade från olika håll, både från studenternas organisationer och från sparbanker osv. Som ett exempel kan jag ta ett förslag från studentkåren i Lund som menar att en student behöver 4 540 kr. per månad, och det förslag som i dag behandlas ger 4 873 kr. Det finns en allmän uppslutning kring principen att subventionen skall lyftas fram och finnas på tilldelningssidan i form av ett studiebidrag. I och med att totalbeloppet nu höjs kraftigt och kommer i nivå med vad andra ungdomar har i disponibel inkomst, saknas det skäl att ha ett speciellt barnstöd inom studiemedelssystemet, och därför föreslås att barntillägget avskaffas. Familjepolitiken får med sina bidrag klara av dessa barn lika väl som den klarar andra barn. Alla partier arbetar ju med sina resp. förslag för att förstärka barnfamiljernas situation. Under diskussionens gång har det kommit upp förslag om lägre totalbelopp genom att beslut redan var fattat om ett bostadsbidrag för ungdomar. Nu infördes inte detta ungdomsbostadsbidrag av alla kommuner. Dessutom var remissopinionen ganska splittrad i inställningen till bostadsbidraget, och det har lett regeringen fram till att det är säkrast att föreslå ett totalbelopp Prot. 1987/88:128 som också täcker bostadskostnaden. Därför ligger beloppet i dag på 170 96. Det är också viktigt att ha stor enighet kring ett system som skall verka under lång tid. Återbetalningssystemet bygger på att den del man lånar också skall återbetalas, och några subventioner utöver vad som mera allmänt finns när det gäller avdrag för räntor förekommer i princip inte. Dock finns en avskrivningsmöjlighet vid 65 års ålder, och vissa uppskov, dock inte generella uppskovsmöjligheter som i dag. I syfte att underlätta för den som har stora skulder och inte så höga inkomster föreslås att återbetalningen knyts till inkomsten så att den del man återbetalar varje år utgör 4 96 av årsinkomsten. En ränta fastställs av regeringen varje år, och den utgör hälften av statens upplåningskostnader. Här finns alltså en subvention inbyggd som ju också tillkommer andra låntagare, och det är den enda större subventionen på återbetalningssidan. Trots att det föreligger 24 reservationer i utskottets betänkande vill jag ändå bedöma enigheten som mycket stor kring det nya systemet. När det t.ex. gäller nivån på det belopp som en studerande anses behöva är det bara vpk som har en avvikande uppfattning. Ingen har heller ifrågasatt höjningen av studiebidraget. Däremot finns önskemål om ytterligare bidragsbelopp både från centern och från vpk. Målen för systemet råder det enighet om. När det gäller återbetalningssystemets konstruktion med inkomstrelaterad återbetalning ställer alla upp utom vpk, som vill ha differentiering och ytterligare subventioner också i återbetalningssystemet. Det beslut som kommer att tas vilar alltså på en stabil grund, och det är viktigt med tanke på att det är ett system som skall fungera under några årtionden framöver. Utskottet tillstyrker alltså propositionens förslag på alla punkter. Låt mig så kommentera några av reservationerna. Centern är ensam om att föreslå avslag på propositionen och vill ha ett nytt förslag med studielön. Låt mig då bara stillsamt påminna om att studielön för det första är utredd, för det andra är avvisad av remissinstanserna och för det tredje är avvisad av den centerledda trepartiregeringen. För det fjärde kostar centerns förslag minst 1,5 miljarder kronor mer än regeringens. Enligt min uppfattning saknar förslaget trovärdighet. Vpk nöjer sig med att begära en utredning om studielön, men föreslår i avvaktan på det höjningar beträffande både totalbelopp och bidragsnivå. Men vpk vill också ha barntillägg i form av bidrag i studiemedelssystemet, och man föreslår dessutom en hel del subventioner på återbetalningssidan. Det är oklart hur mycket förslaget totalt kan kosta, men man anger själv ett par olika bedömningar, på ett ställe 1,9 miljarder, på ett annat ställe 2,6 miljarder, och det räcker kanske som upplysning. Den mera konkreta medelsanvisningen saknas. Men det finns också principiella invändningar mot vpk:s förslag. När det t.ex. gäller ett särskilt barnbidrag inom studiemedelssystemet kan man varken av rättviseskäl eller av kostnadsskäl acceptera ett sådant. Vpk väljer också en totalnivå som ligger över vad alla andra har bedömt som skäligt och lämpligt. En studerande med två barn får t.ex. med vpk:s förslag en disponibel inkomst på 11 600 kr. per månad och ett sjukvårdsbiträde med två barn har 10 590 kr. per månad. Studenten skulle alltså få över 1000 kr. mer i disponibel inkomst än sjukvårdsbiträdet. Till detta kommer skillnad i daghemstaxor, som i regel ligger helt i stundentens favör. Ett av målen med studiemedlen skulle vara att det skall stå i samklang med den allmänna fördelningspolitiken. Vpk:s förslag måste av det skälet helt avvisas. I återbetalningssystemet föreslår vpk, som jag sade, dessutom diverse subventioner, och jag skall bara ta ett exempel. Man vill göra en avskrivning med 10 90 för alla som går över från gammalt till nytt system. Den utestående lånestocken är ca 36 miljarder kronor, och vid fullt utnyttjande skulle bara den lilla detaljen kosta 3,6 miljarder kronor. Rätten till studiemedel prövas mot egen inkomst, och i reservationerna 9, 10 och 11 finns förslag om ändrade inkomstbegrepp och höjda fribeloppsgränser. Vid val av inkomstbegrepp är det viktigt att man tar ett begrepp som redan finns och som alltså är lätt att ta fram, och det är också viktigt att man får så få inkomstbegrepp som möjligt och att man ansluter sig till något som redan används i andra system. Regeringens förslag är att man använder sammanräknad inkomst. Detta skall gälla både på tilldelningssidan och i återbetalningssystemet. Det är ett begrepp som också används i bostadsbidragssystemet. CSN har kunnat visa att om man använder taxerad inkomst missgynnar det systematiskt dem som bor i lägenhet jämfört med dem som bor i villa. Därför har utskottet helt ställt sig bakom begreppet sammanräknad inkomst. Då det gäller prövningen mot egen inkomst börjar reduceringen när man tjänar 34 000 kr. per år och upphör helt vid en inkomst på 117 000 kr. Enligt utskottets uppfattning är det en väl avvägd nivå, och utskottet finner inte heller skäl att gå med på att utreda om ferieinkomster helt kunde undantas från prövning. De regler som föreslås ger ett betydande utrymme för både ferieinkomster och andra typer av inkomster. Det finns i dag en stor flexibilitet i kursutbudet. Alla läser inte höstoch vårtermin och alla har inte en sammanhängande ferie. Utskottet anser att nuvarande system är rättvisare än om man skulle gå in för något som skulle undanta ferieinkomsten. Studenterna är alltså flexibla, de läser på helt andra tider än som kanske var vanligt tidigare. När det gäller återbetalningssystemet krävs i reservation 16 en uppföljning av reglerna. Eftersom en sådan uppföljning redan är förutskickad i propositionen anser utskottet att det inte är nödvändigt med något särskilt initiativ i frågan, men vi understryker att en uppföljning är viktig och självklar. I reservation 18 föreslår moderaterna en avskrivning av studieskulden för alla som uppburit studiemedel viss tid samt för den som avlägger doktorsexamen. Utskottet konstaterar att förslaget innebär en subvention för dem som genomgått längre utbildning, oavsett vederbörandes betalningsförmåga, och utskottet finner att det saknas skäl att införa en sådan subvention. Däremot tillstyrker utskottet förslaget från regeringen att den som har studielån från studier på grundskoleoch gymnasienivå bör kunna få en del av de lånen avskrivna om vederbörande uppburit lån för minst tre terminers studier på eftergymnasial nivå. Det är en vidareutveckling av nuvarande system, och totalt kan som mest 32 760 kr. avskrivas för den grupp som fått skuldsätta sig redan på nivån under högskolan. Det är en grupp som har stora skulder och som har det besvärligt just när det gäller återbetalningar. I reservation 20 föreslår folkpartiet att avskrivning skall kunna ske för lärare som bosätter sig i glesbygd. Denna fråga har berörts i propositionen med anledning av att Landstingsförbundet och socialstyrelsen förordat att möjligheterna skulle prövas att avskriva delar av skulden för personalkategorier som arbetar inom hälsooch sjukvård i glesbygd. I propositionen framhålls att förslaget innebär i det närmaste olösliga problem när det gäller rättvisan mellan olika studerandekategorier och olika delar av landet. Utbildningsministern anser att det inte heller ur principiell synvinkel är rimligt att just studiestödet på detta sätt används för att tillgodose olika avnämares behov av arbetskraft. Utskottet delar den uppfattningen och föreslår därför avslag på de motioner där man krävt en sådan avskrivning. Det står givetvis landstingen fritt att ordna sina subventioner på det sätt de önskar, men studiemedelssystemet skall inte användas i det sammanhanget. Sedan kommer vi till själva medelshanteringen och administrationen av studiemedlen. Moderaterna och folkpartiet tar åter upp frågan om bankernas medverkan. I propositionen föreslås att de studiesociala myndigheterna skall bevilja och utbetala studiemedel samt svara för återbetalningssystemet. Riksgäldskontoret föreslås ansvara för den erforderliga upplåningen av medel för studielånegivningen, och anslaget omfattar alltså enbart de subventioner som utgår i form av studiebidrag och den subvention som motsvarar avdragsrätt när det gäller andra lån. Moderaternas förslag innebär att man skall förhandla med bankerna om deras medverkan så att beslut kan fattas innan det nya studiemedelssystemet träder i kraft. Vi står nu inför en stor omläggning av studiemedelssystemet. Beslut måste fattas omgående för att man skall kunna klara upplåning och uppläggning av system och rutiner före den 1 januari 1989. Det är helt enkelt både praktiskt och tekniskt helt omöjligt att biträda det moderata förslaget. Dessutom kräver det lagändringar. Folkpartiet nöjer sig med att kräva bankmedverkan på sikt. Utskottet menar att det i dag finns en väl fungerande administration genom CSN och Övriga studiesociala myndigheter och ser inga skäl att förorda någon ändring på den punkten, framför allt med hänsyn till att det under en lång övergångsperiod kommer att finnas två parallella återbetalningssystem. När det gäller själva medelshanteringen ansluter sig utskottet till departementschefens bedömning att riksgäldskontoret kan sköta den för studiestödet aktuella upplåningen till lägre kostnad än vad banker och andra finansieringsinstitut kan. Herr talman! Som jag inledningsvis sade råder stor enighet om principerna för det nya studiemedelssystemet, om beloppens storlek, om subventionerna och om återbetalningssystemets konstruktion. Förslagen har till största delen kunnat åstadkommas genom omfördelningar, men också genom ett tillskott av 300 milj.kr. Vi får med detta ett system som vilar på stabil grund och som är lätt att förbättra den dag som behov föreligger och ytterligare ekonomiskt utrymme finns.

Herr talman! Lena Öhrsvik gjorde en lång historiebeskrivning över studiemedelsfrågans långa väg mot ett beslut. Jag är naturligtvis lika glad som hon över att vi äntligen kommit till skott i den här frågan. Jag skall inte närmare gå in på hennes beskrivning annat än så till vida att jag håller med om att det har tagit mycket lång tid, och det är jag kritisk mot. Det beror också på den socialdemokratiska regeringen, men det förbigick Lena Öhrsvik med tystnad. Socialdemokraterna har haft många år på sig att åstadkomma ett bättre system, men ni klarade det inte heller utan verklig draghjälp; det är moderaterna och folkpartiet som har hjälpt er att ro den här reformen i land. Jag tycker också att det är viktigt att, som Lena Öhrsvik sade, det i princip råder enighet i utskottet kring de stora linjerna i reformen. Det bådar mycket gott för framtiden, som jag ser det. Det bör också innebära en gemensam strävan att följa upp reformen, kontrollera hur återbetalningsreglerna slår, osv. Jag tar detta som ett löfte om att vi verkligen skall se till att det inte blir en akademikerskatt på 4 26, som man är ängslig för inom studerandeorganisationerna. På en punkt vill jag rätta Lena Öhrsvik, och det gäller hennes negativa inställning till det ändrade basbeloppet under de borgerliga regeringarna. Vi kan naturligtvis diskutera den saken, men om vi hade behållit konsumentprisindex hade beloppet i dag faktiskt varit högre än vad som nu är fallet. Jag hade kanske inte väntat mig någon större förståelse för de reservationer vi har fogat till betänkandet. Lena Öhrsvik menar att det är viktigt att vi har ett samlat inkomstbegrepp. Jag hävdar att det är långt viktigare att vi har ett realistiskt inkomstbegrepp, som inte direkt missgynnar framför allt barnfamiljer. Vi vet ju att majoriteten av dem faktiskt bor i villafastigheter. Det föreslagna inkomstbegreppet missgynnar också egenföretagare, som vi sannerligen är beroende av i vårt samhälle. Någon förståelse för våra förslag när det gäller avskrivningsreglerna har Lena Öhrsvik och utskottsmajoriteten inte heller. Det hade jag inte heller väntat. Och ändå, Lena Öhrsvik, är det av fundamental betydelse att ungdomar verkligen blir villiga att satsa på högre studier och att doktorera och verkligen håller ut. Där behövs det inte en utan många morötter. Jag hoppas att ni tänker om på den punkten. När det till sist gäller bankernas medverkan vill jag säga att vi förvisso inte är ensamma om vår uppfattning. Många organisationer bland de studerande tycker som vi. Jag vill bara säga, Lena Öhrsvik, att om bara viljan finns går det att fatta större och mer genomgripande beslut än detta. Det har gjorts tidigare i långt viktigare frågor. Men här vill man inte!
Herr talman! Studiemedlen skall motsvara förvärvsinkomst, säger Lena Öhrsvik. Det tycker vi är bra; det har vi också ställt upp på. Men studiemedlen utgår ju bara nio månader om året, och vad skall då de 2 Prot. 1987/88:128 studerande leva av under ferierna? Lena Öhrsviks uttalande understryker alltså folkpartiets krav att ferieinkomsterna inte skall påverka studiemedlen. Vi följer i dag upp en uppfattning som folkpartiet framfört i andra sammanhang här i kammaren, nämligen att kostnadskrävande förslag skall finansieras. Därför har vi avstått från att kräva ett införande av denna förändring nu. Vi vill att frågan hur ett sådant här system skall kunna utformas och hur mycket det i så fall skulle komma att kosta skall utredas. När det sedan gäller läkarförsörjningen säger Lena Öhrsvik, precis som regeringen gör i propositionen, att föreslagna åtgärder skulle medföra olösliga rättviseproblem. Den åtgärd som socialdemokraterna har vidtagit för att försöka förbättra läkarförsörjningen i glesbygd är Dagmarreformen, men denna har enligt vad vi har kunnat konstatera inte givit något resultat. Folkpartiet har därför försökt att få till stånd en utökning av läkarutbildningen i Umeå — som bekant stannar människor många gånger kvar i de trakter där de har fått sin utbildning — men socialdemokraterna har sagt nej även till detta. Det är väl känt att vissa yrkeskategorier på grund av personalrekryteringssvårigheterna inom särskilt vård och omsorg får en del av sin vidareutbildning betald. Vi vill därför fortfarande vidhålla att man måste försöka underlätta för glesbygderna att få fler läkare.
Herr talman! Lena Öhrsvik tog 70-talets studiemedelsutredning som utgångspunkt för att påvisa att socialdemokraterna inte hade fungerat som en bromskloss. Men det egendomliga är att hon talar så tyst om perioden 1982-1987 och inte med ett ord nämner den senaste studiemedelsutredningen. Lena Öhrsvik! Vilka egna initiativ har ni egentligen tagit i riksdagen under senare år? Ni vill inte höja totalbeloppet. Det var först efter flera års intensivt arbete från bl.a. centern och folkpartiet som den höjning som gjordes för några år sedan kom till stånd. När vi föreslog avskaffandet av äktamakeprövningen röstade ni emot. Utredningen härom tillkom först efter hotet om att ni skulle förlora här i riksdagen i ett antal frågor. Jag tycker alltså att min beskrivning att socialdemokraterna varit en bromskloss i dessa frågor under de senaste åren fortfarande gäller, hur mycket Lena Öhrsvik än talar om utredningsarbetet på 70-talet. Det fanns mycket stränga direktiv för studiemedelsutredningens arbete. Förbättringarna i det förslag som utskottet nu behandlar har till stor del tillkommit inför hotet om att socialdemokraterna skall förlora här i riksdagen, dvs. om att de inte skall få majoritet för de förslag som utredningen lade fram. I dessa gick ni ju mycket längre både i fråga om återbetalningskrav och i fråga om lägre belopp än vad ni gör i det förslag som blir föremål för riksdagens beslut i dag. Vidare ställde jag till Lena Öhrsvik en fråga som hon inte med ett ord berörde: Är det rimligt att man för en normallång högskoleutbildning får en studieskuld på ungefär 100 000 kr.? Är det en rimlig nivå på en studieskuld? Jag nämnde också att man för en femårig utbildning får en studieskuld på 180 000-190 000 kr. Jag vill gärna få en reaktion från Lena Öhrsvik och socialdemokraterna i övrigt på den punkten. Lena Öhrsvik förbigick också diskussionen om skuldfällan med tystnad. Med konstruktionen inkomstrelaterade återbetalningssystem och höga skuldbelopp hamnar vi i den situationen att vi faktiskt dömer ett antal studerande till en livslång studieskuld, som man inte blir kvitt förrän man pensioneras vid 65 års ålder. Socialdemokraterna har en ambivalent inställning till de studerande. Å ena sidan inser man behovet av att få välutbildad personal till industrin och till den offentliga sektorn, å andra sidan dras man med en gammaldags syn på högutbildade, innebärande att man i och med att man är högutbildad automatiskt får goda löner och bra arbetsförhållanden. Detta skulle i sin tur lägga hinder i vägen för en generositet från samhällets sida. Det egendomliga med denna inställning är att de som drabbas hårdast är barn från familjer där man saknar studietradition. Det tycker jag är beklagligt. Den modell som vi från centern föreslår har en annan profil.
Herr talman! Det allvarliga med det studiemedelsförslag som riksdagen i dag skall ta ställning till är att det kommer att vara gammalt redan när det skall sättas i bruk på 90-talet. Detta kommer att resultera i att vi ganska snabbt kommer att få tillsätta nya utredningar för att se över bristerna och rätta till dessa. Jag försökte i mitt anförande att ta upp en diskussion om vilka förändringar som i framtiden kommer att påverka de studerandes situation. Jag efterlyste en analys från studiemedelskommittén av dessa förändringar, något som är oerhört angeläget och viktigt. Vad svarar Lena Öhrsvik? Hon avfärdar helt dessa argument och hänvisar till en framtidsforskare, Anders Nilsson, som hon har träffat privat. Ja, det har också jag gjort, och det var i och för sig trevligt, men det olyckliga är att Lena Öhrsvik trots att hon har träffat honom inte har lyssnat på honom och inte förstått vad han säger. Hon påstår att han menar att studiemedlen inte har någon större betydelse för de framtida förändringarna. Det har han inte alls sagt. Lena Öhrsvik blandar ihop saker och ting, och hon borde i stället läsa innantill i hans bok. Vad han där säger är att de förändringar som har skett i studiemedlens värde har försumbara effekter på utbildningens lönsamhet. Han för alltså en diskussion om i vilken mån utbildning fortfarande är lönsam på det individuella planet, och då tar han upp studiemedlens inverkan. Men han säger också att denna aspekt inte behöver betyda att förändringarna har haft försumbara effekter på rekryteringen. Det är troligt att studenter är mer känsliga för förändringar av studiemedelsbeloppen än vad kalkylen är. Det som han påstår är alltså raka motsatsen till det som Lena Öhrsvik säger. Han talar genomgående om hur viktiga de ekonomiska incitamenten är. Framför allt, säger han, är de viktiga för ungdomar i socialgrupp 3 och för ungdomar från hem som saknar studietradition. Så till vpk:s ”överbud”, dvs. vårt krav på höjning av totalbeloppet och behållande av barntillägget. Lena Öhrsvik säger att de studerande om detta bifalls kommer att få en högre standard än vad sjukvårdsbiträdena har. Det Prot. 1987/88:128 argumentet har jag hört ända sedan studiemedelskommittén presenterade 27 maj 1988 sitt förslag. Socialdemokraterna hart.o.m. hävdat att studenterna redan har haft det bättre än sjukvårdsbiträdena. Men man kan inte jämföra på det sättet, eftersom studiemedlen utbetalas under nio månader medan sjukvårdsbiträdet får lön under tolv månader. Det är den avgörande skillnaden vid en sådan jämförelse.

Herr talman! Jag skall börja med Margöé Ingvardsson. Det var Margö Ingvardsson själv som nämnde Anders Nilsson. Jag har inte träffat honom privat utan på en studiemedelskonferens i Växjö, där han tog upp diskussionen om vilka faktorer som är betydelsefulla för möjligheterna till en ökad rekrytering. Jag kan också hänvisa till studiemedelskommitténs analyser och bedömningar grundade på jämförelser med andra länder. Vi har gjort jämförelser med länder där studielön utbetalas, och vi har inte kunnat finna att rekryteringsförhållandena där skiljer sig särskilt mycket från rekryteringsförhållandena i vårt land. Det är alltså helt andra åtgärder som behövs. Vi i majoriteten tror att studiemedlen är en viktig faktor, och den ligger inom vårt ansvarsområde, och vi skall därför slå vakt om dem. Vi föreslår att de förstärkningar som regeringen anvisar skall godkännas. Rune Backlund vill veta vilka initiativ som vi socialdemokrater har tagit sedan 1982. Jag skall strax återkomma till dem, men jag vill först förklara varför jag så ingående ville ta upp det som hände under den tid när centern hade i varje fall en del av ansvaret för de här frågorna. Från 1982 har vi till att börja med försökt reda upp samhällsekonomin. Men jag skall inte ta någon stor samhällsekonomisk debatt med Rune Backlund i dag, utan den får vi återkomma till en annan dag. Hösten 1983 försökte vi oss på en omfördelning, som ju hade diskuterats i samtliga borgerliga direktiv tidigare. Vi föreslog en höjning till 148 20 av basbeloppet men med en finansiering som riksdagen inte godkände, nämligen avskaffande av bidragsdelen och återinförande av makeprövning i viss del. Därför blev resultatet 145 90 av basbeloppet vid den tidpunkten. Vi hade dessförinnan återställt basbeloppet, och vi tänker höja det ytterligare, vilket centern säger nej till. Så jag tycker nog att centern skall tala med litet lugnare tempo i den här frågan. Dessutom, Rune Backlund, kostar ert förslag i dag minst 1,5 miljarder mer än det regeringen förslår, och ni står ensamma om ert förslag. Så frågan som Rune Backlund har ställt tycker jag att han skall ställa till de Övriga partier som här ställer upp på regeringens förslag, nämligen dem som han har tänkt sig att regera tillsammans med. Fråga folkpartiet och moderaterna om de anser att det är en rimlig skuldbörda som man får med det nya systemet. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att framhålla att det finns en värld runt omkring studiemedlen. Det är viktigt att man för en ekonomisk politik som gör att priserna kan hållas nere, att man kan bygga bostäder till hyfsat pris, att det finns service i form av barnomsorg och annat, osv.
Herr talman! Lena Öhrsvik biter sig fast vid att vårt förslag kostar 1,5 miljarder mer, men det beror helt och hållet på hur man räknar studiemedelssystemets kostnader. Kostnaderna är utslagna under mycket mycket lång tid. En del går direkt över statsbudgeten i form av bidrag, och en del kommer i form av en räntesubvention under en längre period. Det är bara att konstatera att den modell som vi förespråkar leder till att de studerandes totala skuld till samhället kommer att bli betydligt mindre i framtidens system. Det gör att samhällets kostnader för att subventionera räntan också blir mindre. Man kan naturligtvis hålla på och bolla fram och tillbaka med siffror här. Vår bedömning är att vårt system blir något dyrare, men det är inte alls fråga om de relationer som Lena Öhrsvik försöker få det till. Dessutom beror det på om man betraktar studiemedelsystemet så att säga som en löpande kostnad eller som en del i en investering. Vi har sagt att vi ser studiemedelssystemet som en del i den samlade utbildningsinvesteringen. Därmed kan de pengar vi avsätter inte bokföras på samma sätt som en driftskostnad i samhällsbudgeten. Vi tycker att man måste skilja på de två sakerna. Sedan säger Lena Öhrsvik att vi är ensamma om vårt förslag. Jag känner mig inte speciellt ensam om det, för när jag lyssnar på remissinstanser och organisationer i samhället som sysslar med arbetsmarknad och utbildning kan jag konstatera att de väldigt många gånger ställer upp ungefär samma principer som vi för fram i vårt förslag. De kallar inte sina förslag för beskattad studielön, men synar man detaljerna finner man att i väldigt hög grad är det samma idéer, samma tankegångar och ungefär samma belopp de resonerar om. Så jag känner mig definitivt inte ensam i den här debatten. Och jag är övertygad om att vi om ett antal år kommer att ha ett system som i stor utsträckning liknar det förslag vi har presenterat från centerns sida.